Herr talman! Får jag först uttala min anslutning till de synpunkter som herr Ohlin förde fram i början av sitt anförande på behovet av att begränsa remissdebatten till budgeten! Att begränsa ämnet och begränsa talarna är verkligen önskvärt, men det räcker inte med det; vi måste också försöka åstadkomma en realbehandling av budgeten och finansplanen i riksdagen. Jag tror att man på det sättet skulle ge stadga åt det granskningsarbete som äger rum på olika håll, inte minst i statsutskottet. Denna fråga har vi diskuterat under hand, och jag hoppas att vi kan få komma tillbaka till den och lösa problemet även innan en författningsreform kan bli aktuell. Jag hoppas också på medverkan från regeringen för att få en förnuftigare ordning än den som hittills har tillämpats. Vad sedan beträffar finansplanen, så lär väl ingen misstycka om jag börjar med att berömma finansministern. De berömmande orden skall inte bli många. Men när det kommer någonting gott från finansministern, finns det verkligen anledning att ge uttryck för uppskattning. Först och främst är årets finansplan formellt sett välskriven och överskådlig. Den skiljer sig på ett välgörande sätt från förra årets dunkla och mångordiga motsvarighet. Det finns också skäl att uttrycka tillfredsställelse över den realistiska bedömning av det ekonomiska läget som nu har gjorts och som bryter med tidigare års skönmålningar och »hurra vad vi är bra»-mentalitet. Det betyg som har getts i den allmänna debatten, att finansplanen visar prov på »tillnyktring» då det gäller den fortsatta statliga utgiftsexpansionen, är verkligen på sin plats — detta naturligtvis sagt utan varje tanke på ordets egentliga innebörd. Finansplanen tyder alltså på att inom regeringen i varje fall finansministern är medveten om att vi nu har kommit i en situation som bekräftar, för att citera finansministern själv, att vi har dragit »växlar på framtiden som Ööverstiger vår förmåga och våra resurser». Oppositionens varningar och förutsägelser i det avseendet har regeringen som bekant tidigare bagatelliserat eller helt tillbakavisat som =:ovederhäftig skrämselpropaganda. Trots att redan förra året visade alldeles påtagliga tecken på en väsentligt sämre samhällsekonomi ansåg sig t.ex. statsministern kunna i första kammaren förklara, att oppositionspartiernas förutsägelser »på något underligt sätt» utgjorde en »spöklik upprepning av den ekonomisk-politiska debatten från åren 1959—1960>. Statsministern gjorde gällande att utvecklingen åren 1960—1965 mot bakgrunden av tidigare olycksprofetior framstod som »fullkomligt fabulös», och 1960 års valrörelse, menade han, hade varit en strid om olika bedömningar av den svenska ekonomiens bärkraft. Socialdemokraterna hade varit framsynta; de hade satsat på att bygga ut samhällsfunktionerna, även om det betydde ökat skattetryck för medborgarna. Valrörelsens resultat hade varit ett bakslag »för räddhågans och pessimismens röster». — Nu börjar vi alltså se resultatet av optimismens röster. Finansministern har — det skall jag gärna vitsorda — inte intagit samma överlägsna attityd. Han har under senare år i stället valt tekniken att påminna om att alla våra stora reformer har genomförts i enighet mellan de de mokratiska partierna, att vi alla följaktligen är medansvariga och att oppositionen därför inte har rätt att kritisera den händelseutveckling som sedan har inträffat. I själva verket har socialdemokraterna ensamma eller i förening med andra styrt detta land under hela efterkrigstiden. Det är socialdemokratien som har haft ansvaret för den planering, på grundval av vilken riksdagen sedan har haft att fatta sina beslut. Oppositionen har, inte minst under de senaste åren, varit utomordentligt kritiskt inställd mot regeringens prognoser.

Det är regeringen som bär det yttersta ansvaret för de felbedömningar som har gjorts. Regeringen har alltid velat göra gällande att det är den som har skapat det svenska välståndet; ingen av oss, i varje fall på oppositionens sida, har väl glömt skrytpropagandan vid det senaste valet. En konsekvens av detta i och för sig felaktiga påstående vore att regeringen nu skulle erkänna att den också var ansvarig för de felbedömningar beträffande våra resurser som den gjort sig skyldig till, men den slutsatsen drar man ogärna.

Som representant för högerpartiet finner jag det intressant att möta detta begrepp »enskilda människor» från socialdemokratiskt håll; det gör man inte så ofta. På den kanten brukar »samhället» och »det allmänna» vara vanligare honnörsord. Nu gäller det, säger statsministern i sina fina annonser, att »skapa den ekonomiska grunden för en bättre framtid», och det kan kräva »hårda tag». Det råder inga som helst delade meningar på den punkten. Vad vi kan diskutera är vad »hårda tag» egentligen innebär och vilka insatser som fordras för att lägga en fast grund för den fortsatta välståndsökning, som vi alla strävar efter. Det är väl i detta avseende man kan ha anledning att vara kritisk mot finansplanen. Herr talman! Det är väl inget tvivel om att samhällsekonomien i dag karakteriseras av tendenser till övertryck och en efterfrågan som överstiger våra resurser. Vi lever alltså helt enkelt över våra tillgångar. Den offentliga sektorn har expanderat för mycket och vår inkomstutveckling i pengar räknat har gått snabbare än vad som motsvarar produktionstillväxten, vilken i sin tur visar tecken på att dämpas på ett sätt som oroande avviker från utvecklingen i andra med Sverige jämförbara länder liksom också från utvecklingen här hemma under tidigare år. Importutvecklingen blev visserligen förra året lugnare än vad som befarats, bl.a. på grund av dämpningen av efterfrågan på bilar och den utdragna avtalsrörelsen. Likaså blev exporttendensen relativt gynnsam. Men för inneva rande år lär, om ingenting särskilt inträffar, den interna efterfrågan komma att på nytt driva upp importsiffrorna, och förhoppningarna på exportsidan ter sig inte heller särskilt ljusa. Visst finns det, vilket andra talare varit inne på, statistiska bristfälligheter beträffande redovisningen av posterna 1 bytesbalansen, men även om man tar tillbörlig hänsyn härtill, är bytesbalansens utveckling verkligen oroande. De förhoppningar om en snar förbättring, som i förra årets finansplan angavs som en förutsättning för en sund samhällsekonomi, förefaller inte vara särskilt väl grundade. En negativ bytesbalans måste, som finansministern själv uttryckte det, uppfattas »som en varningssignal som ingen statsledning kan nonchalera». Då dessa varningssignaler nu ljudit tre år i rad finns det verkligen skäl att följa en sådan rekommendation. Man frågar sig: Har regeringen satsat tillräckligt på att lösa bytesbalansproblemet? Både i år och förra året förefaller det som om finansministern framför allt inriktat sig på att genom begränsning av den inhemska efterfrågan skapa större utrymme för exporten. Det förefaller som om finansministern för att använda hans eget uttryckssätt, »nonchalerat» den mer betydelsefulla uppgiften, nämligen att stimulera till en ökning av exporten. Herr Hedlund var nyligen inne på avvägningen mellan de två metoderna. Det internationella efterfrågeläget behandlar finansministern som om det vore någonting för svensk politik »oåtkomligt» — han använder förresten själv det uttrycket. Men det är inte oåtkomligt, eftersom efterfrågan på våra exportmarknader inte bara beror på den politik som förs därute utan också på vilka varor och vilka priser som vi kan erbjuda intresserade köpare 1 vår omvärld. Här är det inte fråga om ett antingen-eller utan om ett både-och.

Utvecklingen av vår export av bearbetade produkter — det är väl närmast på detta område som vi har de bästa förutsättningarna — ställer, vilket också framhålles i nationalbudgeten, ökade krav i fråga om kapacitetsutbyggnad inom näringslivet, balans på arbetsmarknaden och stabilisering av kostnadsutvecklingen. I alla dessa hänseenden möter vi i dag svårigheter. Lönekostnadsstegringen per arbetstimme var inom svensk industri internationellt sett mycket hög under 1965 och 1966, och produktivitetsutvecklingen har inte haft de gynnsamma förutsättningar som en expansiv efterfrågan kräver. För de svenska exportnäringarna blir situationen sämre under 1967, och sannolikt också under åren därefter. Man kan alltså dra den slutsats som dras i nationalbudgetens analys, nämligen att det kan finnas skäl att se allvarligt på kostnadsutvecklingen, inte minst därför att försvagningen av vår råvaruexport gör det nödvändigt att finna ökat marknadsutrymme för bearbetade produkter. Samtidigt har prisoch = lönestegringstakten i = flertalet andra länder dämpats under senare år och kommer att sakta av ytterligare under 1967. Andra länders priser och löner stiger nu — med endast få undantag — långsammare än vårt lands. I själva verket har Sverige klättrat uppför den europeiska prisstegringsstegen: från att i början av 1960-talet ha legat ungefär i mitten kom vi förra året som god tvåa efter Danmark i fråga om såväl konsumtionsprisstegring som ökning av timförtjänsterna. Statistiken avspeglar faktiskt den målmedvetenhet, som kommit till uttryck i våra avnämarländer, då det gäller att komma till rätta med inflationen. Vi är inte ensamma om att försöka dämpa importen och öka exporten, men andra länder har visat större beslutsamhet än vi när det gäller att lösa penningvärdeförsämringens problem. Det är därför naturligt att bedömningen av vårt näringslivs konkurrensförmåga för de närmaste åren blivit alltmer pessimistisk, även om man i dagstidningarnas nyårsbetraktelser försöker se framtiden mera ljust. Till de mörka inslagen i bilden hör självfallet också marknadsuppsplitt ringen i Europa, vars nackdelar inte uppvägs av fördelarna av den totala tullavvecklingen på industrivaror i EFTA. I och för sig gläds naturligtvis en anhängare av en aktiv EEC-politik över de uttalanden som görs i statsverkspropositionen, att regeringen nu är beredd att i samråd med övriga EFTA-länder inleda förhandlingar med EEC om anslutning i former som är förenliga med vår traditionella neutralitetspolitik. Men detta är inte tillräckligt. För Sveriges del kommer uppsplittringen i Europa att få så allvarliga konsekvenser på längre sikt, att en regering som är mån om landets välstånd borde visa större intresse och större aktivitet än vad den socialdemokratiska regeringen hitills gjort. Jag undrar om det är klokt att i alla väder fungera som en jolle efter den brittiska skutan. Herr talman! Att finansministern själv är oroad framgår alldeles klart av finansplanen. Att han inte är tillfredsställd med resultatet av förra årets lönerörelser behöver man inte heller vara särskilt skarpsinnig för att begripa. Vi är alla överens om att fullfölja den svenska traditionen, att staten skall hålla fingrarna borta från lönerörelserna. Men i ett hänseende tycks vi inte vara överens, och det gäller vår bedömning av de möjligheter som stats makterna har att påverka lönerörelserna genom sin ekonomiska politik och sitt handlande i övrigt. Regeringens handlag i det avseendet vittnar antingen om bristande psykologiska kunskaper om hur svenska arbetstagare reagerar eller om oförmåga att dra de riktiga slutsatserna härav. Varje svenskt arbetstagarhushåll är i dag klart medvetet om två ting: det ena är att priserna stiger och att priserna kommer att stiga, det andra är att skatterna stiger och att skatterna kommer att stiga. Det skapar i sin tur ett fullt naturligt underlag för inställningen, att det inte lönar sig att spara och att det gäller att köpa så fort som möjligt innan pengarna förlorar i värde. Vetskapen härom föder också helt naturligt kompensationskrav, en strävan att se till att man lika snabbt som andra — och helst snabbare — genom högre löner kan täcka in sig för de prisstegringar och skattestegringar som man vet följer av den socialdemokratiska politiken. Kampen kulminerar i ett kompensationstänkande som sätter sin prägel på den enskilde löntagaren och på löntagarorganisationerna. Den prisoch skattestegringsspiral, som är roten och upphovet till det onda, kan statsmakterna påverka genom sin politik. Statsmakterna har möjlighet att skapa ett politisk-ekonomiskt klimat som underlag för lugnare lönerörelser, än förra året gav exempel på. Finansplanen ger emellertid i år inte uttryck för någon bestämd föresats att angripa prisoch skattestegringsproblemet, trots att det problemet är av avgörande betydelse för vår konkurrenskraft, för vårt sparande, för nya arbetsinsatser och för fortsatt välstånd. Årets statsverksproposition kännetecknas visserligen av återhållsamhet med nya statliga uppgifter, och det har jag redan givit finansministern ett erkännande för. Icke desto mindre växer statens utgifter mellan de två budgetåren med ungefär 8 procent, och tar man hänsyn till förra årets riksstat är ökningen ungefär den dubbla. Samtidigt föreslås nya skattehöjningar som, hur man än bedömer behovet att dra in köpkraft, kommer att leda till en ytterligare uppskruvning av prisnivån med enligt finansministerns egna bedömningar 1 procent utöver de 3,5 procent som han i övrigt räknat med. Det finns ingen antydan i statsverkspropositionen om när vi kan vänta en reform av det lappverk till skattelag stiftning som allmänna skatteberedningen för några år sedan enhälligt kritiserade. Den «progressivitet som skatteberedningen ansåg det nödvändigt att mildra skärps i år. För så gott som alla heltidsarbetande arbetstagare kommer resultatet av finansministerns nya skattepaket att innebära en hårdare progressivitet och därmed en ökad skattebelastning. Det är mot denna bakgrund man skall bedöma högerpartiets syn på skattepolitiken. Jag skall inte dra upp de beskyllningar för »verklighetsfrämmande» politik, för »bristande solidaritet» och för »överbudstaktik» som man riktat mot högerpartiet när vi pekat på hur framstegstakten kan påskyndas med ett tidsenligt skattesystem. Vi har i dag precis samma uppfattning som vi tidigare redovisat, nämligen att det svenska skattesystemet måste reformeras och marginalskatterna dämpas, om vi skall kunna bryta skatteoch inflationsutvecklingen. Självfallet har vi ingalunda gjort gällande — och vi gör det inte i dag heller — att en skattereform löser hela inflationsproblemet; det är ett bland flera medel att skapa förtroende för penningvärdet. Vi kommer i år att hävda samma synpunkter som tidigare, men därmed är inte sagt att det skall bli möjligt att genomföra en sänkning av vår totala skattebelastning. Nu som tidigare är det i första hand en skattereform vi eftersträvar, och i det hänseendet tycks hela den borgerliga oppositionen vara helt överens. Till de mera positiva inslagen i finansplanen hör finansministerns oreserverade erkännande av nödvändigheten att i fortsättningen ge näringslivet större resurser än hittills, med andra ord att hålla tillbaka andra sektorer i samhället för att möjliggöra en ökning av vår industriella kapacitet. Eftersom detta i sin tur sammanhänger med det nu alltmer brännande kapitaloch kreditmarknadsproblemet hade det emellertid varit naturligt, om finansministern diskuterat olika vägar att stimulera det enskilda sparandet i samhället. Men trots vetskapen att bristen på kapitalresurser utgör en av orsakerna till den bristande balansen i samhällsekonomien går finansministern helt förbi den frågan i finansplanen. För en del år sedan var man på socialdemokratiskt håll kritiskt inställd till den självfinansiering som då ägde rum i det svenska näringslivet och som möjliggjordes av de goda konkurrensförutsättningar i förhållande till utlandet som då förelåg. Resultatet av den utomordentligt snabba nedgång i företagssparandet som senare har ägt rum kan vi i dag utläsa i en trång kapitalsektor, i företagsnedläggelser och i bristande möjligheter till nyföretagande. Vår kreditoch vår kapitalmarknad är i dag otillräcklig, och den är dessutom desorganiserad. Det är väl i första hand här som man får söka förklaringen till den för nästa budgetår totalt sett avtagande investeringsbenägenheten i det svenska näringslivet. Tendenser härtill gjorde sig gällande redan under höstens lopp. Det visade sig att tidigare anmälda behov och önskemål successivt modifierades. Skulle den tendensen ytterligare förstärkas — vilket man väl inte i och för sig har anledning att förvänta — skulle det vara utomordentligt allvarligt. Under alla förhållanden pekar det som har inträffat på vart kreditåtstramningen kan leda och vilka konsekvenser den kan få för en fortsatt välståndsutveckling. Låt mig som illustration till den svens ka industriens konkurrensmöjligheter och lönsamhet just nu redovisa undersökningar, som nyligen gjorts i en svensk exportindustri och som visar att en omsättningsökning, en försäljningsökning, av nära 20 procent fordras enbart för att industrien skall kunna behålla tidigare års räntabilitet. När det svenska näringslivet hänvisar till att den internationella konkurrensen och tendenserna till företagsamhet över gränserna borde tala för större frihet även i de internationella kapitalrörlserna säger man från statsmakternas sida bestämt nej. Att svenska företag i växande utsträckning söker sig utomlands beror på svårigheten att här hemma få arbetare till konkurrenskraftiga löner och att skaffa kapital till de investeringar som behöver göras. Om ett företag etablerar sig utomlands, gäller inte samma spärrar. Det är verkligen en högst besynnerlig lokaliseringspolitik som bedrives på grund av regeringens motvilja mot ett friare kapitalutbyte. Man frågar sig vidare, om det finns någon logik i att, som finansministern gör, först klaga över svårigheterna att här hemma uppbringa exportkrediter för den svenska försäljningen på de internationella marknaderna och sedan säga nej till möjligheterna att refinansiera sådana exportkrediter med utländskt kapital. I dagens situation borde vi verkligen ha allt intresse av att utnyttja det internationella kapital som kan stå till förfogande för att rusta upp vårt näringsliv och stimulera den export som för varje dag framstår som alltmer nödvändig. När socialdemokraterna efter sitt förlustval i höstas — en förlust som man får gå tillbaka ända till 1930-talet för att finna en motsvarighet till — började inse, att väljarna har blivit alltmer medvetna om bristerna i och följderna av den hittillsvarande politiken, sökte man som vanligt, vilket väl är naturligt, syndabockar utanför det egna lägret. Den svenska »blandekonomien» har möjliggjort för regeringspartiet att i propagandan räkna sig till godo vad det enskilda näringslivet har åstadkommit. Nu har blandekonomiens förmenta ineffektivitet plötsligt börjat åberopas som förklaring till misslyckandena, och nu sägs näringslivet sakna tillräckliga resurser och sakna den framåtsyftande planering som morgondagens samhälle kräver. Därför måste regeringen gripa in och visa vägen för framtidens välståndsutveckling, alltså den utveckling som skall komma när den nuvarande krisen tack vare regeringens insatser har blivit avhjälpt. Herr talman! Mycket skall man få höra innan Öronen ramlar av, brukar man säga ute i bygderna. även om det kanske är stilbrott att säga något sådant här i kammaren, tål det nog ändå att sägas när man lyssnar till sådana argument. Det är ju ändå inte avsaknaden av åtgärder från regeringens sida som har skapat dagens problem. Det är snarare regeringens klåfingrighet att lägga sig i blandekonomien och att med regleringsinstrument försöka styra utvecklingen efter sina intentioner som lett till dagens situation. Att kapitalmarknaden inte fungerar beror väsentligen på politiska prioriteringar. Övertrycket i ekonomien härrör i allt väsentligt från den reglerade bostadsmarknaden, som undandrages fri prisbildning, fritt konsumtionsval och fri konkurrens. Men när följderna av regleringspolitiken blir så påtagliga, att även väljarna börjar reagera, vill man bota sjukan genom ytterligare statsingripanden och ytterligare dirigeringsåtgärder. Inför trycket av Carl-Henrik Hermansson och den alltmer högröstade vänsterflygeln inom socialdemokratien aktualiseras också mer eller mindre direkt syftande socialiseringsåtgärder. Till det för året nya på detta område hör den näringspolitiska fonden på 500 miljoner kronor, en fond som nu skall skrapas ihop för att undanröja besvär liga finansieringsfrågor för näringslivet i den pågående anpassningsprocessen. Och för att göra hela fonden tilltalande skapar man en högst besynnerlig specialdestination — har finansministern för övrigt inte alltid varit negativt inställd till specialdestinering? — som skall ge löntagare och väljare det intrycket, att de genom att acceptera en enprocentig höjning av omsen solidariskt medverkar till att avvärja följderna av den pågående strukturrationaliseringen i näringslivet. Det är, uppriktigt sagt nonsens, herr finansminister. Man kan lika väl göra gällande att pengarna till fonden kommer från de nya pålagorna på bilismen, från de höjda folkpensionsavgifterna eller de höjda tobaksskatterna. Sanningen är väl ändå att fonden byggs upp genom den statliga upplåning som under alla förhållanden måste ske eftersom totalbudgeten är underbalanserad. Ett av våra stora samhällsekonomiska problem är ju, som redan sagts, att skapa en fungerande kapitalmarknad. Ju fler områden som prioriteras och därmed undandras den fria konkurrensen, desto mer avlägsnar vi oss från det målet. De pengar som nu dras in till den nya fonden skulle ju annars ha stått till förfogande på en öppen marknad, där företagsekonomiska avvägningar avgör hur kapitalet skall fördelas. Nu kommer avgörandet att ske av staten, d.v.s. efter politiska värderingar. Det skall ingalunda bestridas att hjälpaktioner från samhällets sida kan vara motiverade för att lösa alldeles särskilda övergångseller omställningssvårigheter. Sådana aktioner har tidigare förekommit och kommer även i fortsättningen att bli aktuella. Det finns ingen som helst anledning att frångå de principer som gällt förut. Tidigare har sådana frågor underställts riksdagen, och därigenom har statsmakterna haft möjlighet att i en fri och öppen debatt ta ställning till behovet och rimligheten av att genom statsinsatser i en eller annan form ingripa i ett näringsliv, där i princip fri konkurrens skall upprätthållas även beträffande efterfrågan på kapital. Det är därför, tycker jag, förståeligt att representanter för det svenska näringslivet karakteriserat herr Strängs — eller det kanske är herr Wickmans — nya giv som ett »politiskt jippo». Fortfarande kan vi bemästra näringslivets omställningssvårigheter på hittills vedertaget sätt. I första hand sker det givetvis genom de sedvanliga kreditinstituten, i andra hand genom utnyttjande av investeringsfonder, genom 10 kaliseringspolitiska åtgärder eller, i sista hand, genom särskilda stödåtgärder som godkänns och beslutas här i riksdagen. Jag har i detta hänseende alltså precis samma uppfattning som folkpartiledaren herr Ohlin. Jag skall inte, herr talman, fördjupa mig i de möjligheter till missbruk eller politisk påverkan, till utvidgad samhällelig dirigering inom näringslivet som en dylik fond bäddar för — vi har ännu inte sett någon proposition — men det är fullt naturligt att regeringens förslag på sina håll inom socialdemokratien — och självfallet också hos herr Hermansson — väckt mycket stora förväntningar. Fonden skapar ju obestridligen en smidig väg till socialisering. Det är också, tycker jag, mot den bakgrunden förklarligt att projektet väckt uppmärksamhet utomlands. Annars brukar man nog inte så mycket följa med vad som händer i det här lilla landet. Den välkända tyska tidningen Handelsblatt betecknar fonden, efter att ha redogjort för dess uppbyggnad och syfte — som »Volksdemokratischer Fonds», alltså en folkdemokratisk fond. En aspekt som finansministern helt har förbigått i finansplanen är för Övrigt om en dylik fond är förenlig med grundlinjerna för EFTA-samarbetet. Vi har från Sveriges sida i internationella sammanhang brukat reagera mot andra länder, där marknadshushållningens krafter sätts ur spel genom. statliga insrepp. Exempel på sådana stödåtgärder som vi har kritiserat utgör i Storbritannien exportrabatten, investeringspremierna och diskrimineringen av utländska dotterbolag då det gäller kreditgivning. Om Sverige i fortsättningen inom EFTA och i andra sammanhang skall bekämpa sådana hinder för sin export är det naturligtvis ett anständighetskrav att vi själva avhåller oss från liknande statliga stödåtgärder. Jag hoppas att finansministern tänker även på den aspekten när finansministern finslipar den proposition vi så småningom skall få se på riksdagens bord. Ett uttryck för tesen att en reglering föder nya regleringar som kaninen föder ungar är också den föreslagna investeringsavgiften på s.k. oprioriterade byggnadsarbeten. Syftet att dämpa investeringsaktiviteten då det gäller kommunala och vissa andra byggnadsarbeten för att bl.a. tillgodose näringslivets behov av att utbygga sin kapacitet skall ingalunda ifrågasättas. Men valet av medel bekräftar hur långt vi i vårt land avlägsnat oss från den fria marknadens mekanik. Att den nuvarande selektiva regleringsverksamheten inte accepterats av oss vet finansministern redan förut. Och på sätt och vis kan det ju vara glädjande att konstatera, att finansministern nu insett att en ytterligare utbyggnad av den regleringen skulle komma att leda till en sådan förstärkning av granskningsbyråkratien och ett så påfrestande nötande av kanslihusets trappor av supplikanter från olika håll, att det måste inge även vår högste reglerare en viss avsmak. Men därifrån och till det ett och ett halvt år långa »idiotstoppet» är väl steget ändå rätt långt. Åtskilliga investeringar kan helt enkelt inte uppskjutas, exempelvis butiker i de nya bostadsområdena som skall bli resultatet av nästa års ökade bostadsproduktion. För sådana och andra nödvän diga servicelokaler blir följderna av investeringsavgiften höjda kostnader och höjda priser. Den bedömning man eljest gör av finansministerns enligt min mening befängda förslag är att det är ovanligt väl synkroniserat inte bara med andrakammarvalet i september 1968 utan också med den maktväxling som under året kommer att äga rum i flertalet svenska kommuner som ett resultat av den borgerliga valsegern i höstas. Är investeringsavgiften, herr finansminister, tillkommen för att göra det svårare för det nya borgerliga styret i det alldeles övervägande antalet svenska kommuner att fullfölja åtaganden och planerade utbyggnadsåtgärder? Syftar den till att ställa den borgerliga regering, som vi hoppas skall träda till efter 1968 års val, inför uppgiften att då, utan att eftersätta andra angelägna behov, tillgodose den uppdämda efterfrågan på samlingslokaler, idrottsanläggningar och serviceinrättningar av olika slag? Jag frågar bl.a. därför att vi på oppositionssidan efter valet fått en påtaglig känsla av att regeringens politik under en nådatid är i hög grad inriktad på att skapa problem för den nya regering som socialdemokratien synbarligen själv räknar med skall överta dess arbetsuppgifter efter ett och ett halvt år. Är det, herr talman, sådana tankegångar som också ligger bakom det socialdemokratiska utspelet i försvarsfrågan? Det är eljest svårbegripligt. Detta utspel innebär ju att regeringen desavuerar sig själv och efter nära åtta års deklarationer om hur nödvändigt det är att Sverige har ett försvar, som ger handlingsfrihet och väcker respekt i omvärlden, plötsligt tar klart avstånd från alla de principer den tidigare ansett vara nödvändiga för att garantera ett sådant försvar. Det förhåller sig ju inte så, att grundtankarna bakom 1958 års och senare försvarsöverenskommelser visat sig vara felaktiga. Tvärtom — dessa grundtankar byggde på att stats makterna fixerade en målsättning för det svenska försvaret, anpassade resurserna därefter och konstruerade ramarna så att — även om priser och löner rusade i höjden — försvarets relativa styrka skulle bibehållas på den nivå vi tidigare varit överens om. Det har icke varit fråga om en upprustning utan om att bibehålla en viss styrka. Plötsligt — låt mig säga över en natt — befinnes allt detta vara förlegat.

Amerika har i dag 500 000 man i Vietnam. Nordvietnam är totalmobiliserat. Krigsnivån stiger. Ingen kan i dag säga när och hur kriget därute skall sluta och inte heller vilka konsekvenser det kan få för omvärlden. Strider förekommer mellan Israel och Syrien. Krig pågår i Jemen. I Sudan gör en folkmajoritet sitt bästa att utrota en minoritet. Samma företeelser förekommer på andra håll på den afrikanska kontinenten, där inbördeskrig rasar och revolutioner och militärdiktaturer avlöser varandra. Portugals kolonier, Rhodesia och Sydafrika skapar problem som när som helst kan kulminera i våldshandlingar. Vart konvulsionerna i Kina skall leda vet ingen, men oron i gränstrakterna mellan Sovjet och Kina är känd. Världspolitiken påverkas uppenbarligen i dag mer än tidigare av öppna eller latenta motsättningar mellan de stora block vilkas intressen kolliderar i Asien. Att en avspänning ägt rum mellan Sovjet och Förenta staterna är påtagligt och skall inte bestridas. Men den europeiska situationen kan samtidigt sägas ha blivit mer labil och svåröverskådlig. Ingen vågar väl göra gällande att en faktisk uppmjukning ägt rum i exempelvis tysklandsfrågan. Sovjets syn på Västtyskland och på återföreningen är i dag samma som tidigare eller om någon förändring inträffat — hårdare. Försvarskostnaderna ute i världen har aldrig legat på en så hög nivå som nu och de fortsätter att stiga. Det alliansfria Sverige ligger alltjämt i gränsområdet mellan två intressesfärer. Herr talman! För mig är det obegripligt, hur man kan ta en sådan utrikespolitisk situation till förevändning för en fullständig omvärdering av det svenska försvaret. Vi har i praktiken avstått från kärnvapenförsvar under motivering att ett starkt konventionellt försvar av den omfattning vi alla varit överens om skulle vara tillräckligt krigsavhållande. Det är den krigsavhållande uppgiften som är väsentlig. Nu skall vi riva ner även det konventionella försvaret. Handlandet blir inte mera begripligt om man går tillbaka och studerar de många uttalanden som gjorts från socialdemokratiskt håll, bl.a. av finansministern, av försvarsministern så sent som i våras och av statsministern i Köpenhamn i oktober månad, nämligen att förändringar i det internationella spänningsläget inte kan åberopas som argument för en försvagning av den svenska försvarspotentialen. Till för några dagar sedan ansåg sig regeringen böra ge det svenska folket intrycket att det inte var fråga om en ny försvarspolitik, utan att det närmast gällde vissa besparingsåtgärder och att vi alltjämt hade det försvar som vårt fortfarande utsatta läge krävde. Finansministern gick till och med så långt i sin kommentar till statsverkspropositionen i TV att han sökte ge det, vågar jag säga, felaktiga intrycket att anslagen till det svenska försvaret nästa budgetår skulle vara 350 miljoner kronor högre än innevarande budgetår. Herr talman! Låt mig för fullständighetens skull klart deklarera att visst kan även vi tänka oss förändringar i försvarets målsättning, i dess resurser och organisation. Detta borde emellertid, enligt hittillsvarande god svensk försvarstradition, förutsätta samverkan och inte drastiska utspel. En förutsättningslös omprövning kan med andra ord inte bygga på diktat, där man utgår ifrån vissa hastigt framkastade men samtidigt definitivt låsta belopp. En sådan samverkan kräver villkorslösa underhandlingar och dessutom en övergångstid som är tillräcklig för att undvika felinvesteringar, bortkastade pengar, omställningsoch personalsvårigheter och även friställning av arbetskraft inom det direkt berörda näringslivet. Jag återkommer till sist till min nyss ställda fråga till finansministern. Är syftet med det som nu skett att ställa en eventuell borgerlig regering efter 1968 års val inför den vanskliga uppgiften att då rätta till de värsta konsekvenserna av det socialdemokratiska försvarsutspelet? Låt mig, herr talman, till sist meddela, om det inte är känt i kammaren förut, att herr Yngve Holmberg nyss i första kammaren förklarade att högerpartiets representanter i försvarsutredningen inte för närvarande skall dras tillbaka. Han redovisade utförligt motiven för detta, och jag skall här inte upprepa dem.

Herr talman!

Det svåra problemet om hur den ekonomiska politiken skall skötas är väl i teoretiskt avseende en fasligt enkel frågeställning. Vi är alla överens om att vi skall ha full sysselsättning, vi skall ha den högsta möjliga ekonomiska tillväxttakten, vi skall ha ett stabilt penningvärde och fasta priser, vi skall öka bostadsbyggandet, sjukhusbyggandet och skolbyggandet därför att vi har långa köer på dessa områden. Vi skall naturligtvis också sänka räntan och ha en generösare kreditgivning, och vi vill ha bättre socialförmåner och ökad u-hjälp. Vi vill ha ett produktionsvänligt klimat när det gäller näringslivet och alla vill ha lättnader i den hårda skattebördan. Vi skall också, vilket omvittnats här i dag, ha helt fria och av den politiska makten icke påverkade avtalsrörelser. Varför får vi nu inte allt detta som vi vill ha? Ja, enligt oppositionens enkla mening är orsaken den att vi på något oförklarligt sätt skulle ha en regering som är tämligen likgiltig för arbetslöshet, likgiltig för den ekonomiska tillväxttakten och som accepterar pris stegringar och hög ränta, snålar på socialförsäkringar och u-hjälp och är så där rent allmänt högst förtjust i höga skatter. Detta är ändå att göra ett svårt problem litet för enkelt. Jag har väl någon gång tillåtit mig att säga att vi aldrig kan få så finstämda instrument, att man i varje ögonblick kan avläsa just den där riktiga och exakta balanspunkten när alla dessa goda saker inträder, ligger stilla och bibehålles, ett fast prisläge med full sysselsättning, maximal tillväxttakt och balans i utrikeshandeln. I den praktiska politiken präglas ibland den allmänna ekonomiska bilden av för höga ambitioner med åtföljande överansträngningsfenomen. Då måste regeringen se till att sätta in vissa bromsande och dämpande åtgärder för att få ändring i den eller den trenden och riktningen. Ibland präglas den allmänna konjunkturbilden av den motsatta situationen, ehuru inte så dramatiskt som förr i världen. Vi nöjer oss numera med att kalla den en dämpad konjunktur, en recession eller vilket uttryck vi nu vill använda i det sammanhanget. Då är det lämpligt att stimulera för att bryta den trenden och komma tillbaka till den fina balanspunkten. Jag skulle vilja beskriva den praktiska politiken på det sättet att vi ständigt är på vandring från den ena polen till den andra. Någon gång är vi naturligtvis vid den där fina stationen, där just jämviktsläget finns. Men det är, ärade kammarledamöter, en mycket diskret hållplats och det är som alla förstår svårt att förankra sig där någon längre tid. Det är möjligt att vi så småningom får fram mera finslipade instrument.

Vi har bakom oss, under 1960-talet, en utveckling som varit god, en tillväxttakt på omkring 4,5 procent i medeltal per år. Vi har parallellt härmed släppt fram en kommunal investeringsökning som varit alldeles påtaglig — jag skall inte använda uttrycket fabulös, ty jag brukar inte använda så starka ord. Vi har haft en tioprocentig ökningstakt på den kommunala investeringssidan i fasta priser samtidigt som vi har haft en ökning av våra allmänna resurser på ungefär hälften därav. Det är en utveckling som talar för sig själv. Vi har under 1960-talet haft en bostadsexpansion som legat på mellan sex och sju procents ökning volymmässigt i fasta priser varje år. även på det området har vi haft en plusfaktor i förhållande till vad vi, om man slog ut allting efter medelproportionalen, skulle orka med. I detta läge har vi under de senaste åren fått en hårdare situation på exportmarknaden och tvingats till ingripande för att återställa den något snedvridna handelsbalansen. Dessa ingripanden har verkat under 1966 och de skulle ha varit ännu mera uppenbara om vi inte, som jag tillåtit mig säga några gånger, hade haft en del otur med terms of trade, d.v.s. prisförhållandena mellan importen och exporten. Vi redovisar nu i statsverkspropositionen en brist i vår utrikeshandel på 850 miljoner kronor för det sistlidna kalenderåret och vi förutskickar att den bristen kommer att vara ungefär likadan under 1967. Det är visserligen en förbättring med ett par hundra miljoner kronor, men det redovisas också att den förbättringen borde ha varit gott och väl en halv miljard, om inte våra exportpriser hade reducerats och vissa väsentliga importpriser stigit. Vi har emellertid — och det är det viktigaste — brutit den trend som vi avläste 1965. Det avgörande i den ekonomiska politiken är nu att se till att den trendförskjutningen till det bättre också fortsätter. Det blir inte så många nya politiska grepp i verksamheten. Det går inte att lova några nya himlar och någon ny jord. Det går inte heller att lova nya metoder som snabbt åstadkommer allt detta. Vi har under det gångna året försökt att bryta utvecklingen genom att stimulera industrien-varuproduktionen med en favorisering i kreditgivningen. Vi har försökt att dämpa ner den höga importefterfrågan genom vissa ganska kännbara ingrepp i den egna konsumtionen. Den nu framlagda statsverkspropositionen är ju i stort sett en uppföljning av den tekniken och de metoderna, och jag kan som sagt inte ge några andra recept för att komma till rätta med detta problem. Vi har också att se tillbaka på en tid, under 1960-talet, där naturligtvis inkomststegringarna nominellt har varit utomordentligt starka. Man kan ha vilken uppfattning man vill om detta, men det är litet svårt att utan vidare sätta regeringen i skottgluggen för denna inkomststegring och samtidigt emfatiskt förklara att vi aldrig skulle komma på idén att försöka några politiska ingripanden i avtalsrörelserna.

Det är dessa båda sektorer som är satta i en alldeles klart prioriterad ställning. Det här förutskickar att man angriper hela problemet med en mera skärpt finanspolitik. Det har t.o.m. östs ampla lovord över finansministern här från talarstolen i dag för att han insett detta och verkligen skärpt finanspolitiken. Jag har varit uppmanad många gånger att göra detta. Jag har i allmänhet dra git slutsatserna att denna uppmaning, så att säga har fötts fram ur en känsla av olust inför en hög ränta och inför rätt hårda kreditindragningar och restriktioner. Det är naturligt att man inför denna pålaga säger: »Låt oss i stället få en starkare finanspolitik!» Men man kan bara driva den starkare finanspolitiken på två vägar, varav den ena är en hård granskning och nedskärning av de statliga utgiftsanslagen och den andra är att skaffa staten mera inkomster via en ökad beskattning. På de två sista punkterna, d. v. s. det som skall realisera den starkare finanspolitiken, har jag aldrig fått några klart utformade förslag från oppositionen. Där har vi försökt mobilisera vår egen fantasi så gott det sig göra låter. I allmänhet har ju denna fantasi varit felinriktad när förslagen sedermera presenterats inför kammaren och oppositionen granskat dem. Det är emellertid möjligt att vi denna gång kan ha förhoppningar om att avläsa en mera samstämmig uppfattning om finanspolitiken än vad vi haft tidigare. Finanspolitiken skall skärpas, detta som ett instrument i den allmänna ekonomiska arsenalen. Den har kompletterats innevarande år med en 25-procentig skatt på vad vi kallar »mindre angelägna investeringar». Jag kan redan nu förklara för herr Bohman att det inte finns några biavsikter däri. För oss har det varit ett enkelt resonemang, ty när man ändå kostar på sig en investering som kostar så mycket pengar för dessa ting, dessa objekt, som icke kan värderas såsom varande av samma angelägenhetsgrad som industriens investeringar och bostadsbyggandet, då räcker den fria marknaden inte till för att klara dessa problem. Det måste till ett stopp ifrån regeringens och riksdagens sida för att styra över de i och för sig inte sparsamma men ansträngda kapitalresurserna just till de områden där vi önskar att få dem. Jag kan som upplysning meddela att det för närvarande ligger en kö på sådana här sekundärt betonade anläggningar vilkas byggnadskostnader uppskattas till två miljarder och som har ställts vid sidan om med den begränsade byggnadsreglering vi har arbetat med under något år. Denna behöver emellertid »skärpas upp». En sådan 'uppskärpning kan genomföras genom vårt förslag till investeringsavgift. Det är väl ingen tvekan om att den framlagda budgeten har inneburit en hårdare granskning av utgiftssidan än vad som har varit vanligt. Det visar också de data som finansplanen redovisat.

De båda tingen tar ungefär hälften eller nära hälften av utgiftsökningen, och det kan ha sitt intresse att så att säga tala in detta i protokollet. När det gäller själva expansionen personalmässigt i den statliga förvaltningen, så har den brukat hålla sig normalt på 6 000 tjänster varje år — det är ju en stor förvaltning. I år inskränker sig den expansionen enligt förslaget till 1500 tjänster, vilket naturligtvis också är ett klart uttryck för de mera hårda bandage som har gällt vid denna budgetbehandling. Försvarsanslagen har prövats i en klart restriktiv riktning, dock, vill jag redan nu säga, enligt regeringens mening utan risker för landets värnkraft och = neutralitetspolitikens upprätthållande. Trots detta kom vi dithän att det framför oss avtecknade sig ett upplåningsbehov på över 2,5 miljarder kronor, och det med en mycket realistisk inkomstkalkyl. Vi har vid detta tillfälle tillgodoräknat oss skatteinkomster på antagandet att svenska folket höjer sina löner och sina inkomster totalt sett med 9 procent under 1967 och med 8 procent under 1968. Jag tror att man kan säga att en så pass optimistisk — jag vill inte säga realistisk, ty den är kanske för optimistisk, men en så pass djärv — inkomstberäkning har vi inte kostat på oss tidigare, och trots detta avtecknade sig då ett upplåningsbehov på 2,5 miljarder. Det var i det läget som skatteförstärkningen blev nödvändig. Den blev nödvändig av två skäl, primärt för att vi skulle kunna fullfölja en rimligt stark finanspolitik och sekundärt därmed också för att man skulle kunna från statens sida, inte i allt väsentligt, men i varje fall i hög utsträckning, begränsa sina krav på den tillgängliga kapitalmarknaden. Det har ju sina särskilda förklaringar — jag tror jag redan har förklarat det, så jag skall inte vara mångordig i det avseendet. Men om man inom den svenska industrien för bara sex, sju år sedan hade en hundraprocentig vinstfinansiering och i dag är nere i en finansiering på 60 procent, så är det klart att man där har en ny kund på låneoch kapitalmarknaden och en kund som har en sådan vikt och betydelse för hela folkhushållet, att den sannerligen inte kan avvisas. En annan synpunkt när det gäller att hålla nere den statliga upplåningen är framför allt behovet från våra kommuner. För tio år sedan var den kommunala utdebiteringen totalt 12 kronor 60 öre, och den är nu beräknad till 18 kronor 70 öre. I vissa expansiva städer här i Mellansverige är man nu farligt nära 20-kronorsstrecket och på några håll har man även passerat det. Det är klart att i det perspektivet blir kommunalmännens anspråk på att få låna pengar för att kunna fullgöra de i allmänhet väl motiverade investeringsändamål, som kommunerna måste fullgöra, ännu mera påtagliga.

Med dessa operationer har man kommit ned till en upplåning på dryga miljarden, och det kan väl försvaras i dagens ekonomiska läge. Måhända innebär det en viss försämring av budgeten, om jag jämför med några år under 1960 talet, men det torde betyda en uppstramning av finanspolitiken jämfört med innevarande år. Vad som i det nya budgetutspelet har väckt den intressanta och litet laddade diskussionen är naturligtvis förslaget om den näringspolitiska fonden. En överraskande negativ och aggressiv hållning avläste vi omedelbart från industrien, i varje fall officiellt och än så länge. Jag tycker mig ha funnit något av rädsla för det allmännas intresse över huvud taget, för denna industriutbyggnad, som ändå i sista hand är en hela folkets angelägenhet och aldrig kan presenteras såsom verkställande direktörens och hans styrelseledamöters privatsak. Det förefaller mig som om något slags socialiseringsskräck grep Industriförbundets kansli när det blev varse detta; något av samma skräck har också kommit till uttryck i de tidigare i dag från talarstolen framsagda anförandena. Även från banksidan har jag avläst en irritation genom uttalanden från ett par av affärsbankernas direktörer. Jag har svårt att förstå också detta. Jag tror mig utan vidare här kunna utlova att de svenska bankerna, även om det blir ett extra tillskott till kapitalsektorn via den näringspolitiska fonden, inte kommer att ha någon som helst svårighet att låna ut de pengar de har möjligheter att låna ut i fortsättningen. Om jag emellertid i korthet skulle försöka redovisa några av de tankegångar som ligger bakom förslagets tillkomst, vill jag erinra om att skattebetalarnas insatser för stöd till industrien hitintills inte i något avseende har avskräckt det svenska näringslivet så att detta har avböjt statens medverkan. Hela vårt system med investeringsfonder är ingenting annat än en skatterestitution till den svenska industrien, naturligtvis på bekostnad av i annat fall möjliga skatteeftergifter för de enskilda skattebetalarna. De statliga insatserna för utbildning, forskning, omskolning och andra inslag i arbetsmarknadspolitiken kan efter tycke och smak rubriceras som industristöd eller som stöd åt de arbetslösa. På samma sätt är vår lokaliseringspolitik ett industristöd eller ett sysselsättningsstöd, vilken formulering man nu vill använda. Ibland ställs staten också inför krav på räntesubventionerad långivning med hänvisning till att man gör så i andra länder och att den internationella konkurrensen tvingar vederbörande att begära detsamma. Det har inte tillmötesgåtts men önskemålen har varit synnerligen starkt uttalade. I praktiken finns det således ingen rädsla för att av staten begära hjälp och stöd i olika former.

Nu har väl statens medverkan hittills haft karaktären av en hjälpande hand då de egna krafterna inte räckt till. Det har gällt att städa upp efter industrianläggning ar men utan någon som helst uppfattning om vad som skall ske därefter. Från det allmännas synpunkt är detta icke tillfredsställande med tanke på framtiden. Denna deklaration innebär ingen önskan om en klåfingrig, vilket uttryck ju har använts i debatten i dag, eller obefogad dirigering av det svenska näringslivet. Jag har på nära håll studerat den uppifrån totalt reglerade och dirigerade ekonomien i vissa länder, och detta studium har inte gjort mig entusiastisk för systemet. Men att det i de demokratiska staterna i Västeuropa håller på att växa fram någonting nytt på detta område är alldeles odiskutabelt. Fusioneringen och strukturrationaliseringen av den engelska industrien, exempelvis varvsindustrien varvid även den tyska kan nämnas, är ju saker som leds av respektive länders regeringar. Detta representerar ett nytänkande inom denna bransch som blir allt hårdare pressad av den internationella konkurrensen, i detta fall den japanska. Den franska regeringens stora uppgörelse med den franska industrien är väl ett annat av dessa tidens tecken och fastän jag häromkvällen i en offentlig debatt blev beskylld för att ha hemfallit åt de Gaulles politiska idéer kan jag väl ändå säga, att man kan erkänna en klok handling oavsett vem som sitter som regeringschef i landet. Här har min franske kollega presenterat uppgörelsen mellan den franska regeringen och det franska näringslivet på det sättet, att det nya systemet innebär att man avlägsnar sig från ett låtgå-system där samhället är likgiltigt för industriens utveckling. Den privata industrien skall inte vända sig till staten endast vid temporära svårigheter för att sedan dra sig tillbaka och säga att den inte alls vill ha med staten att göra. Stat och industri har ett gemensamt ansvar för den framtida utvecklingen.

Jag kan också som exempel på en positiv reaktion till den näringspolitiska fonden nämna, att arbetsmarknadsorganisationernas representanter för de löneanställda, arbetare och tjänstemän, har mottagit förslaget med välvilja och intresse. Jag är alldeles övertygad om att denna uppfattning kommer att finnas kvar när förslaget är definitivt utarbetat.

Den näringspolitik, som enligt förslaget skulle stödjas, är väl — och jag har med denna beskrivning velat understryka det — endast ett nytt utspel i en utveckling som redan varit på gång under lång tid. Denna åtgärd måste naturligtvis kompletteras med en aktiv arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitik. Det allmännas och näringslivets intressen blir i det perpektiv vi nu avläser alltmer sammanknutna, Säger man och tror man någonting annat, då har man inte observerat vad som sker i tiden. Naturligtvis skall detta arbete ske i samråd med berörda parter — när ringslivet och arbetsmarknadsorganisationerna. Vår uppgift är nu att söka finna formerna för detta samråd. Det bör gå så mycket bättre som vi i vårt land ändå traditionellt har ett på det hela taget gott samarbete mellan arbetsmarknadens parter och dessutom en arbetaroch tjänstemannastam, som 1 sitt eget intresse i princip är positivt inställd till en utbyggd rationaliseringsverksamhet. Naturligtvis är en halv miljard inte någon revolutionerande summa när det gäller industriell utbyggnad. Men vad som är avgörande för om en inwestering skall komma till stånd eller inte är många gånger en tillskottsfinansiering, en riskfinansiering av det slag som det här kan bli fråga om, Jag föreställer mig att man får ta hänsyn även till de synpunkterna när förslag om detaljutformningen så småningom skall föreläggas riksdagen. Denna finansiering har den klara inriktningen, att den skall medverka till en planmässig strukturrationalisering. Formerna därför är — som jag nyss sade ännu inte klara i detalj, och naturligtvis kommer industriens företrädare, när denna impulsiva reaktion har gått över, att få möjligheter att diskutera frågan. Om man på det hållet har synpunkter som det är värt att lyssna till, så kommer man på den vägen att få möjligheter att medverka vid utformningen av detaljerna. Efter detta, med mitt mått mätt, utomordentligt korta inlägg skall jag nu gå över till att bemöta en del av de synpunkter som de värderade oppositionstalarna framfört. Herr Ohlin tog upp frågan om utvecklingshjälpen. Han sade ungefär som så, att socialdemokratien för närvarande anser att en ökning av utvecklingshjälpen röner motstånd. Jag är medveten om att i vårt land finns många som tycker att man kan ta det lugnare med utvecklingshjälpen, men jag är också medveten om att det är många som anser att man bör satsa hårdare på denna. Jag har kanske trott, att de som företräder den sistnämnda ståndpunkten skulle utgöra den dominerande gruppen i vårt samhälle. Att det förslag som på denna punkt läggs fram i statsverkspropositionen inte motsvarar vad den gruppen skulle önska är liksom så mycket annat betingat av den samhällsekonomiska och statsfinansiella situationen. Om målet har vi inte varit oense; det är i fråga om framstegstakten som meningarna kan vara delade. Jag sade nyss att jag kanske har trott att den här senare ståndpunkten — som framför allt företräds av ungdomsorganisationerna vilka har en mycket stor entusiasm för utvecklingshjälpen — skulle vara den klart dominerande bland landets medborgare.

Jag vet således inte för dagen på vilken sida den starkaste opinionen står. Naturligtvis har de som vill engagera sig för denna fråga frihet att försöka bilda opinion — det är ingen som bestrider det — och jag kan försäkra herr Ohlin att det inom vårt parti finns mycket talföra, skrivkunniga och för saken entusiastiska människor som gärna kommer att verka för en sådan opinion; de är lika goda socialdemokrater för det — var övertygad om det! Jag har en annan uppfattning än den herr Ohlin framförde då han — jag drog den slutsatsen av hans inlägg — prioriterade livsmedelshjälpen när det gäller vårt u-landsengagemang. Om jag nu skall ge mig in på en detaljdiskussion — det är egentligen för tidigt för det — så vill jag säga att jag tycker att det är minst lika angeläget att åstadkomma sådana ting som silos, som ger möjlighet att förvara den spannmål som man ändå skördar i dessa länder utan att mälta och skadedjur förstör hälften av skörden. Jag tror vidare att t.ex. anläggandet av en konstgödselfabrik är mera angeläget för ett u-land än en sådan här för-stunden-hjälp, hur viktig den än är. Jag har med detta bara velat säga att det inte är så lätt att göra en prioritering när det gäller u-landshjälpen. Om man anser att livsmedelsproblemet är det som är angelägnast att lösa, så finns det kanske ändå andra vägar att föreslå som på sikt är mer effektiva än livsmedelshjälp i mera konkret och materiell bemärkelse, Dessa båda hjälpaktiviteter kan naturligtvis förenas, men jag är inte beredd att avgöra vilken av dem som bör få väga tyngst.

I dagens läge kan man icke gärna på detta område diskutera en aktivitet som går längre än regeringens förslag, om man inte är beredd att ta konsekvenserna när det gäller att skaffa ytterligare pengar. Jag har inte hört att någon av oppositionens företrädare sagt att budgeten är för stark eller att upplåningen är för liten, Konsekvensen bjuder att den som engagerar sig för större u-hjälpsanslag klart och tydligt anvisar de nya skattevägar som måste beträdas för att finansiera den hjälpen. När det gäller försvaret skall jag självfallet inte ge mig in på någon som helst detaljdiskussion. Jag vet att försvarsministern är beredd att ta upp en sådan debatt litet längre fram under remissdebatten. Men jag vill göra en reflexion i sammanhanget. Senast i går kväll avlyssnade jag ett TV-program, som i och för sig var rätt intressant, Man talade emellertid hela tiden om att budgeten innebar sådana förskräckliga reduktioner. I förhållande till vad? Det talade man inte om. Det är fråga om reduktioner i förhållande till en planering som oförskräckt hållit sig kvar på den nivå som varit aktuell under de senaste fyra åren. Samhällsekonomiskt och statsfinansiellt har vi inte längre möjlighet att acceptera denna planeringsnivå. Hela debatten har kommit på sned. Den har inte varit så kristallklar som hade varit önskvärt. Vi får hoppas att vi efter denna remissdebatt och den allmänna diskussionen skall få mera klarhet i de egentliga utgångspunkterna. Sedan kritiserade herr Ohlin regeringen för att vi inte genom våra representanter i försvarskommittén hade varit med på någon egentlig förhandling om försvarsutgifterna för innevarande år. Jag har emellertid betraktat budgetläget i år som så pass besvärande — och där har regeringen i övrigt delat min uppfattning — att vi när vi började vår budgetbehandling för tre, fyra månader sedan måste bryta ned mycket av de gamla konventionella uppfattningarna, om vi över huvud taget skulle kunna föra en anständigt stark finanspolitik. Och så mycket kan vi väl ändå säga som att även vår försvarspolitik och utgifterna för försvaret är betingade och avhängiga av en sund balans i samhällsekonomien. I ett land som inte klarar sig självt ekonomiskt blir man inte heller trodd, om man talar om att föra en självständig utrikesoch neutralitetspolitik.

Om man ogillar den avvägningen, så finns det ju möjligheter att reagera här i riksdagen, Herr Ohlin och hans partivänner har ju tillfälle att både i statsutskottet och under riksdagsdebatterna försöka driva igenom ett annat anslag för försvaret för nästkommande budgetår. Om man är beredd att göra det, så har man varit konsekvent i sin kritik av att det inte blev någon förhandling. Men är man inte beredd att göra det, så har jag svårt att förstå kritiken.

Jag har troligen bemött de argumenten ett tiotal gånger från denna talarstol och kan därför nu mycket snabbt bemöta dem. Mina argument därvidlag är exakt desamma som tidigare, liksom herr Ohlins påståenden är desamma som tidigare. Men sedan tog herr Ohlin också upp en helt ny idé, när han talade om näringspolitiska fonden. Då sade han att detta triumvirat — som alltså skulle bestå av statsråden Johansson och Wickman samt mig själv — väl nu kommer att dela in de sökande i tre klasser. I den första sitter de snälla, i den andra de mindre snälla och i den tredje de straffbeskattade. Om jag försöker få ut något av det talet, så vill jag säga att frågan om att vara snäll och mindre snäll ju är beroende av subjektiva uppfattningar och på hur motparten reagerar på sådana psykologiska attityder. Men man kan säga att i tredje klassen ligger bankhusen, bensinstationerna, varuskraporna och sådant som vi på andra vägar inte har velat ge samma vikt och dignitet. Men den här fonden skall inte användas för dessa tredjeklassare som skall straffbeskattas — det var väl ett litet sammanhangsbrott i herr Ohlins argumentering. Jag tror att ingen annan i kammaren har kommit på den idén att de över huvud taget skall kunna anmäla sig för att få del av den näringspolitiska fonden. Jag kan trösta herr Ohlin med att denna finurligt uträknade uppdelning i tre klasser icke kommer att tillämpas i praktiken. Den tredje klassen är redan avsågad, och jag vågar mig inte på någon bedömning i alla dessa gränslägen mellan snälla och inte fullt så snälla. Det är följaktligen helt andra kriterier som blir avgörande. Herr Ohlin tröstar svenska folket med att först på längre sikt och med en ny regering kan man få en annan politik. Jag lade särskilt märke till uttrycket »på längre sikt». Jag tycker det är ett tillfrisknande i oppositionen. Ni brukar ju tala om att får vi bara en annan regering så skall det snabbt bli så mycket bättre här i landet. Nu har ni hamnat på en ny ståndpunkt — om vi bara väntar en längre tid så blir det bättre. Det är mycket möjligt att herr Ohlin kommer sanningen litet närmare. Jag gör reservation för det sista — jag tror inte alls det blir bättre. Sedan kommer även herr Ohlin tillbaka till ett allmänt, till intet förpliktande och som jag tycker ganska vårdslöst tal om socialiseringen och maktkoncentrationen i samband med den näringspolitiska fonden. Det var strävanden som skulle besjäla den sittande regeringen. Dessa påståenden är väl ungefär lika gamla som herr Ohlins aktiva politiska bana. Herr Ohlin debuterade med detta språkbruk och är still going strong; han tänker också avsluta med samma språkbruk. Det är ju ingen kort tid. Om jag minns rätt vaknade herr Ohlin i sin säng någon gång i mitten på 30-talet och beslutade sig för att bli politiker. Sedan den dagen och till dags datum känner vi igen denna argumentation. Den blir inte mera sanningsenlig för det. Efter dessa utgjutelser, som väl får tas för vad de är värda — de kan ju användas i vissa sammanhang — drar herr Ohlin sina senaste slutsatser om den näringspolitiska fonden på så sätt, att det torde vara tvivelaktigt om man behöver den. Jag fattar detta så att han ändå håller möjligheterna öppna. Han är inte någon deciderad motståndare till den, men han har för dagen sina tvivel. Han har naturligtvis rättighet att få se detaljerna innan han definitivt bestämmer sig. Jag tror att herr Ohlin kommer att hamna i fadershuset även härvidlag. Herr Hedlund står ju där bakom och är inte alls så tveksam som herr Ohlin. Jag föreställer mig att det kommer att betyda en hel del. Sedan tar herr Ohlin — kanske också som ett offer för mittenpolitiken, ty för ett par tre år sedan avhöll han sig från det — upp frågan om den eviga rundabordskonferensen. Han utvecklar den litet elegantare genom att säga att vi skall skapa sådana institutioner som gör att man håller sig inom ramen för produktionsökningen när man sätter sig ned och avtalsförhandlar. Men, skyndar sig herr Ohlin att säga, det får inte vara någon statlig dirigering. Det skall vara övertalningens argument kring det runda bordet. Detta utvecklade herr Hedlund med ännu större brio, ty han har hållit på längre med denna rundabordskonferens och dessutom har han ju en förmåga att så att säga tala i ett större antal decibel när det är något han speciellt vill framhålla. Herr Hedlund presenterar alltså en utomordentligt kraftig argumentation för välsignelsen med en sådan här rundabordskonferens. Herr Hedlund var också överens med alla andra om att politiska ingripanden skall det inte vara. Men han tror på sin övertalningsförmåga till den milda grad att han menar, att här skall vi göra underverk bara vi kommer tillsammans och resonerar. Jag säger mig då: Tänk om de som sitter kring detta runda bord säger nej. Tänk om företrädarna för de grupper som anser sig vara eftersläpande säger — den argumentationen har ju varit utomordentligt livlig under 1966 års avtalsrörelse — att vi måste i rättvisans namn hämta in vår eftersläpning; något annat kan vi inte diskutera. Och tänk om då alla de lågavlönade säger: Ja, men då kommer ju dessa grupper i absoluta löner så oändligt långt före oss — de får ju en lönehöjning som uppgår till en fjärdedels årslön för oss och det kan inte vara rättvist. Skall, säger de lågavlönade, desse grupper kompenseras för eftersläpning: en, så skall vi som lågavlönade ta et ordentligt tag för att komma i kapp. Jag har en mycket bestämd känsla av att det är en diskussion av den typer som kommer att föras kring det runde bordet. Och då kan man fråga sig: Vad inträffar när inte blå ögon och inte vädjanden räcker och när man inte heller i något avseende skall ingripa med den politiska makten? Ja, det är väl som jag sagt många gånger förr, att detta argument om en rundabordskonferens kan låta bra i allmänt tal, men det har inte en sådan underbyggnad att det kan ge något resultat. Ibland är det — om jag skall vara riktigt ärlig — svårt att få tålamodet att räcka till inför denna barnatro på en rundabordskonferens. Men jag börjar bli gammal och av argumenten prövad, och hitintills har det trots allt gått ganska bra. Herr talman! Herr Hedlund började sitt inlägg med en deklaration om medkänslan med de efterlevande till de polismän och den vaktman, som nyligen mördades. Jag gör mig till talesman för alla människor i detta land, oavsett partitillhörighet och oavsett om veder börande har möjligheter att tala från kammarens talarstol eller att över huvud taget yttra sig, när jag säger att på denna punkt råder det bara en uppfattning — man hyser en stark indignation över att sådant här kan hända. Herr Hedlund kom också in på talet om att inflationen rullar vidare. Underskottet i bytesbalansen beror på kostnadsstegringarna — vi behöver bromsa, säger herr Hedlund. Då kan man fråga: Hur skall detta gå till? Vi har det gamla konventionella medlet att bromsa med finanspolitiken. Vi bromsar hårt på detta sätt i år. Huruvida åtstramningen är så stark att vi kan lätta på bromsen när det gäller de andra konventionella vapnen, räntepolitik och kreditåtstramningar, kan det för dagen inte sägas något om. Det blir ju herrarnas utspel motionsvägen som härvidlag kommer att vara avgörande. Kör ni sönder den finanspolitik som föreslagits vore det troligtvis högst olyckligt att följa herr Hedlunds råd att lätta på de andra bromsarna. Jag håller med herr Hedlund om att vi inte alltför mycket får förlita oss på vår goda valutareserv. Den är dock glädjande nog en bra buffert. Och för den gångna delen av 1960-talet, då herrarna jämrat sig så över den dåliga politiken, kan ju den ekonomiska politiken ändå konkret redovisas i att landets valutareserv har ökat från tre till sex miljarder. Under de senaste månaderna har väl vissa orostecken visat sig på detta område och det måste väl förr eller senare bli fallet när vi enligt alla statistiska redovisningar har ett klart underskott i vår utrikeshandel. Jag tror emellertid att vissa statistiska felredovisningar föreligger i denna s.k. förskjutningspost. Samtidigt som jag är medveten om att vi ibland erhåller längre krediter är jag också på det klara med att vi i dagens konkurrenslägre tvingas ge längre krediter. Om man t.ex. ser på varvens utlåning, här gäller det en produktion, som ju på exportmarknaden betyder cirka en miljard i valutor årligen, finner man att år efter år varven i det hårda konkurrensläget tvingats att förlänga krediterna till de utländska redarna. Vilket som väger tyngst, de förlängda kredittider vi åtnjuter eller de förlängda kredittider vi ger, vågar jag inte ha någon uppfattning om. Jag tror att det i själva verket väger ganska jämnt. Med denna utgångspunkt har jag tagit mig friheten att räkna ner det siffermässigt redovisade underskottet med 500 miljoner både i fjol och i år och har till min glädje noterat att numera även expertisen börjar luta åt samma uppfattning på detta område. När sedan herr Hedlund återkommer till redovisningen över det gångna 1960 talet, vilket alltid är intressant och spännande, vill han kritisera den förda politiken med att under 1963 och 1964 — jag vill minnas att hans ord föll så — blev finanspolitiken svagare, medan den egentligen borde ha blivit starkare. I förhållande till vad blev den svagare? Man kan kanske säga i förhållande till en allmän önskan om att den borde varit starkare. Men finanspolitiken har under 1960-talet — jag gör undantag för innevarande budgetår — ändå varit en traditionellt sett stark finanspolitik med överskott i totalbudgeten praktiskt taget varje år till det sistförflutna budgetåret, då underskottet begränsade sig till 350 miljoner kronor. Detta är en liten summa när budgeten balanserade på över 30 miljarder. Under innevarande budgetår är läget sämre. Vi får troligen ett underskott på cirka 1,4 miljard. När herr Hedlund anklagade oss för att finanspolitiken är för svag hade det onekligen sett bättre ut om han lika ogenerat slagit sig för bröstet och sagt: Varför tog ni inte centerpartiets förslag, ty då skulle finanspolitiken blivit starkare? Han kan inte göra det, helt enkelt därför att det förslag som centerpartiet förde fram under fjolårets riksdag skulle ha försämrat budgeten för innevarande budgetår med nära 700 miljoner kronor. Jag inregistrerade naturligtvis med stor tillfredsställelse herr Hedlunds klara besked att han var nöjd med budgeten. Han kallar den visserligen slätstruken på anslagssidan och menar kanske därmed att det inte fanns några nya anslag som förändrade bilden av slätstrukenhet, men samtidigt fattar jag honom så att han egentligen förklarar sig införstådd med den hårda besparingen. Jag fattade honom också så att han var införstådd med den skatteförstärkning som föreslås, allt i det i och för sig riktiga syftet att skärpa finanspolitiken. I ett hastigt ögonblick av självrannsakan säger herr Hedlund att vi gått för snabbt fram med utgifterna och måste se till att ändra detta. Jag är tacksam om denna korta stund av självrannsakan även omsätter sig i konkreta och praktiska förslag och ställningstaganden här i riksdagen i fortsättningen. Sedan säger herr Hedlund: Om vi fortsätter med det reformarbete som vi har kostat på oss under de senaste åren, då skall vi också tala om var vi skall ta pengarna. Det är, herr talman, en ytterst tänkvärd synpunkt, som jag helt vill ansluta mig till. Då vi nu bl.a. skall planera för den nya försvarsuppgörelsen, då vi skall ta ställning till vad folkpensionärerna skall ha 1968 när det nuvarande åtagandet upphör, är det i hög grad önskvärt att vi också talar om var vi skall ta pengarna och är beredda att vara konsekventa. Med samma motivering gäller det också att komma till rätta med låt mig säga den ännu otillfredsställande hjälpen till u-länderna eller om vi vill bättra på den familjepolitik, som jag tror att såväl denna kammare som medkammaren har vissa synpunkter på. Då skall vi komma ihåg herr Hedlunds allvarsord i detta sammanhang, då skall vi tänka på konsekvenserna och samtidigt ärligt och uppriktigt för det svenska folket också tala om vad det kostar i framtiden. Sedan vill jag säga några ord i anledning av herr Bohmans inlägg. Herr Bohman kastade över mig ett fång rosor, bl.a. för min formulering av finansplanen. Jag skall vidarebefordra detta beröm till mina goda medarbetare. Själv har jag väl endast bållit i pennan när det gäller själva sammanfattningskapitlet, och möjligen har jag fungerat som korrekturrättare i de andra avsnitten. Men också jag tycker att mina medarbetare är värda dessa blommor och är mycket glad över att kunna föra detta beröm vidare. Men herr Bohman är även i sak överens om att det är en bra budget. Det får väl också tas som ett i och för sig originellt avsteg från alla tidigare kommentarer till de föregående elva statsverkspropositioner, som jag haft det utomordentliga nöjet att signera. Men så fortsätter herr Bohman: Om detta är en bra budget och de gamla var dåliga och felaktiga, bör regeringen ta det yttersta ansvaret härför och erkänna sina felbedömningar. Ja, ansvaret har vi väl aldrig velat undandra oss och gör det naturligtvis inte heller nu. Vad beträffar felbedömningarna kan man återigen komma tillbaka till skilda värderingar. Herr Bohman anser att felbedömningar föreligger, men jag vägrar att betrakta bedömningarna som felaktiga. Man kunde då fråga sig: Vilka är de? Om herr Bohman försöker konkretisera vilka felbedömningarna är, förväntar jag även att herr Bohman talar om vad han skulle ha velat göra i stället.

Det är ifrån den utgångspunkten som herr Bohman med all den klädsamma blygsamhet han någon gång brukar demonstrera borde tala om dessa felbedömningar. Andra länder har visat större beslutsamhet när det gäller att komma till rätta med inflationen. Det är ett tidens och ett varningens tecken för oss, menar herr Bohman. Ja, jag tillät mig här säga att alla länder dras med samma problem. De står stundtals inför typisk överansträngning. De tvingas att göra återhållande ingripanden, de passerar den diskreta station där jämviktsläget är alldeles klart och uppenbart och de kommer över på den andra kanten. Det är speciellt intressant att följa just den internationella utvecklingen. Då får man detta illustrerat. Det har ingenting att göra med om regeringen är socialdemokratisk eller borgerlig. I t.ex. »OId England» bar herr Bohmans partivänner under relativt lång tid det ekonomiska ansvaret. Vi känner alla till vad resultatet blev, och herr Bohman måste tycka att de skötte sig dåligt. Italien och Frankrike hade för tre— fyra år sedan typiska inslag av överansträngning. De tvingades dra åt så hårt i deflationistisk riktning att man i Italien hade en uppenbar arbetslöshet. Även i Frankrike började man få känning av arbetslösheten. Detta ledde till stagnation i utvecklingstakten. Valutasituationen och utrikeshandeln tvingade emellertid fram denna beska medicin. Nu har dessa länder så småningom kommit tillbaka och är på uppgång. Västtyskland hade för fem—sex år sedan en ganska permanent högkonjunktur och dessförinnan var högkonjunkturen alldeles uppenbar. Från borgerligt håll kan väl ingen säga att dr Erhard umgicks med speciellt socialis tiska planer på att ekonomiskt styra landet. Men situationen blev som den blev för honom. Man måste nu ta itu med en överansträngning. I dag är läget på nytt annorlunda. Bundesbank har reducerat räntan för att stimulera aktiviteten i det ekonomiska livet. Landet redovisar i dag en arbetslöshet på mellan 600 000 och 700000 människor. Transfererat på svenska förhållanden skulle det innebära att vi hade en arbetslöshet på ungefär 100 000, vilket vi dess bättre inte har. Jag föreställer mig att vid denna station tvingas Västtyskland till lättnader. Det hela illustrerar pendelrörelsen i utvecklingen, som jag tidigare har försökt beskriva. Vi skall, säger herr Bohman också och ansluter sig därmed till mittenpartiernas ledare, hålla fingrarna borta från lönerörelserna. Men vi skall ändå på något underligt sätt influera lönerörelserna så att de blir precis riktigt avvägda. Det finns väl egentligen bara två ekonomer i detta land som talat ut i klara verba på den punkten, nämligen Rudolf Meidner och Gösta Rehn. I början på 1950-talet sade de, att det är för mycket begärt och naivt att intala sig att löntagarorganisationerna i vårt land frivilligt skulle avstå från att ta ut lönehöjningar, som de med sin fackliga styrka kan ta ut. Detta är lika sant i dag.

Jag är medveten om att industrierna just nu har det besvärligt. Hela finansplanen och budgetutspelet är ett uttryck för att vi förstår detta och är medvetna om att här behövs ett handtag. Men jag tycker också att man inte skall överdramatisera den situation som råder i dag. Företag har alltid lagts ned, företag har alltid expanderat och nya företag har alltid vuxit upp. Det är bara den skillnaden att vi i de offentliga publikationerna och i pressen läser om alla de företag som permitterar och läggs ner, men vi läser ingenting om de företag som expanderar och etablerar sig som nya företag. Glädjande nog pågår även denna utveckling för närvarande. Men att vi har en omskapningsperiod inom svensk industri för närvarande, som skiljer sig från vad vi varit vana vid under 1950 och 1960-talen är uppenbart, och denna omskapningsperiod innebär att de äldre och dåliga enheterna inom vissa branscher får stryka på foten. De får väl gå så länge de håller ihop, men det är meningslöst att investera och rusta upp dem ty produktionsenheterna är för små. Det är därför som <strukturrationaliseringen och tänkandet i det större formatet måste vara en dagspolitisk uppgift även för samhället, för regeringen och för denna riksdag. Det är detta vi vill nå med den näringspolitiska fonden, och den skall naturligtvis i det andra avsnittet kompletteras med en aktiv l1okaliseringspolitik och en aktiviserad arbetsmarknadspolitik. Sedan skulle väl inte herr Bohman som talesman för högern gärna kunna undgå att på nytt ta upp frågan om sin skatteovilja. Den kan man ha och har man rättighet att ha, men det vore naturligtvis bra om man tog upp och luftade denna ovilja när vi har en situation som ger möjlighet att gå herr Bohman till mötes. I dag har vi inte en sådan situation. Vi får dras med denna marginalskatt som herr Bohman ogillar och vi dras med ett högt skattetryck. Jag skall i slutet av denna månad med stort intresse studera herr Bohmans och hans partivänners motioner. Det kan tänkas att herr Bohman kommer till baka som om ingenting skulle ha hänt och som ensam herre på täppan talar om att situationen nu är den att vi skall ha de omedelbara skattesänkningarna. Men så kommer herr Bohman tillbaka till — och detta var väl inlagt även i herr Ohlins anförande — att man behöver ett omtänkande. Så hamnar man på skatteberedningens förslag till mervärdeskatt och försöker inge sin publik den falska föreställningen att den räddar en bekymmersam situation. Naturligtvis är det inte fallet. Det är inte frågan om att den skattebelastning, som industrien tar med en sexprocentig omsättningsskatt på investeringsvarorna och som i industriens totala utgiftskalkyl kan anses belasta de totala utgifterna med ungefär 1'!/2 procent men inte mera, är förödande för företagen. Om man då samtidigt godvilligt accepterar en lönehöjning på bortåt 10 procent är det ju inte någon proportion i avvägningen när man ideligen och intensivt skjuter in sig på denna begränsade omsättningsskatt på industriens investeringsvaror.

De enskilda personerna och skattebetalarna skall ta denna belastning. Man kan inte ta ut detta på andra vägar än genom den indirekta skatten. Man kan göra en mervärdeskatt som »slår» på transporter och på järnvägsresor och bussresor och som man drabbas av när man går till barberaren och när man utnyttjar andra tjänster. Man kan få ett större underlag för beskattningen, men varje sådant nytt objekt som blir beskattat avsätter spår i lev nadskostnadsindex. I klartext blir det: En omläggning av den nuvarande omsen till en mervärdeskatt innebär 3—4 procent i höjda levnadskostnader. Här har nu prisstegringarna anförts såsom ett argument mot regeringen, ett argument som man har använt på det sättet, att det är dessa höjda levnadskostnader som har tvingat fram de onyanserade löneutslagen, i sin tur åtföljda av de kostnadsstegringar som detta innebär för industrien, och den allmänna ekonomiska situationen för denna. Jag är naturligtvis inte överraskad av att herr Bohman går emot fonden. Möjligen hade jag förväntat att herr Bohman skulle mobilisera sin egen fantasi så mycket att han inte bara slaviskt står och återger Industriförbundets direktörs uttryck om »det politiska jippot», som han sade i det senaste anförandet. Jag är medveten om att även fantasien har sin begränsning, men beflita Er allvarligt nästa gång, herr Bohman, om att inte bara citera Industriförbundets direktör, utan tag någonting ur egna källor! Jag tror det blir bättre — detta säger jag av artighet mot herr Bohman. Jag tar inte så hårt på att det tyska Handelsblatt kallar fonden för den folkdemokratiska fonden. Jag skulle möjligtvis vara intresserad av att veta vilka informatorer man haft innan man skrev artikeln. Det är ju möjligt att herr Bohman kan lämna någon upplysning på den punkten. Sedan kommer herr Bohman över till den, som jag tyckte, verkligt praktfulla avslutningen. — Nu vill jag först säga, att mitt hopp om att få herr Bohman på andra tankar i avseende på den näringspolitiska fonden naturligtvis inte har svikit mig. Herr Bohman har ju under de senaste dagarna demonstrerat hastigt påkommande kraftsamlingar! Jag syftar då på insatserna i försvarsberedningen, där den beslutsamhetens friska hy — för att tala engelsk 1600 talslitteratur — nu »i eftertankens kranka blekhet» övergått. Jag hälsar herr Bohman välkommen tillbaka — jag skall inte vara elak och säga med svansen mellan benen men jag tillåter mig ändå att säga så mycket som att är han beredd att göra så snabba växlingar inom ett par dagar, så kan man aldrig vara säker. Men om jag nu lovar herr Bohman att få en hel månad på sig för att vända om i den här frågan, så är det kanske inte alldeles obefogat att hoppas på en förbättring. Vidare vill jag med en gång förklara, att så där utstuderat taktiska har vi inte orkat vara, att vi skulle ha suttit i kanslihuset och räknat ut: Nu skall vi göra det surt för de borgerliga majoriteterna i våra kommunala församlingar, och sedan skall vi — och det är ju kronan på verket! — göra det surt för en borgerlig regering någon gång efter den 1 oktober 1968. Ja, det är rörande att höra vilka underliga funderingar som kan stråla upp i en eljest ganska oförvillad hjärna! Tillåt mig emellertid att säga att ingenting av allt detta är sant. Vi är inte tillräckligt stora taktiker för att hitta på någonting sådant. Herr Bohman måste gå till andra, honom mycket mera närstående kretsar när han ifrågasätter något liknande. När herr Bohman sedan talar om regeringens ståndpunkt i försvarsfrågan, som han slutade med, tror jag mig kunna säga att andra kolleger i regeringen, som har dessa frågor mera direkt om hand, är beredda att svara herr Bohman på den punkten. Jag har haft en funktion i detta försvarspolitiska drama, nämligen att se till att försvarsutgifterna i avvägning mot andra stora och tunga utgifter får sin rätta proportion. Det statsfinansiella läget, det allmänt samhällsekonomiska läget och perspektivet av en utveckling som innebär ökade skatter, herr Bohman, har varit vägledande för min ståndpunkt som en av regeringens ledamöter i den försvarsbudget som nu ligger på riksdagens bord.

Herr talman! I sina uttalanden omedelbart efter det stora valnederlaget antydde statsminister Erlander en begynnande kritik av den s.k. blandekonomien. Han noterade en ökad spänning mellan detta system och trygghetskravet och drog slutsatsen att framtiden sannolikt kräver mycket mer av planering över hela fältet. Samma omprövning, fast i något djärvare termer, har kommit till uttryck i artiklar i fackförbundspressen. När man studerar förslagen i årets budgetplan undrar man ofta vart självprövningen efter valnederlaget tagit vägen. Det förhöll sig väl inte så att många väljare lämnade socialdemokratien därför att bostadsförsörjningen varit för god i storstadsområdena, därför att man gått för långt i ansträngningarna att hålla tillbaka höjningen av priser och hyror, därför att man beskattat bolagen och de stora förmögenheterna för hårt, därför att man satsat för mycket på u-landsbistånd, därför att man över huvud taget fört en alltför hård politik mot den lilla gruppen på toppen av den ekonomiska maktkoncentrationen? Valutgången uttryckte väl inte förtroende för den politik som regeringen fört. Snarare tolkade de flesta den som ett misstroendevotum och som ett krav på en mera aktiv politik i bl.a. de frågor jag nämnt. Naturligtvis är det inte alls riktigt, som de borgerliga partierna hävdar, att får man bara bort den socialdemokratiska regeringen och sätter herrar Ohlin och Holmberg på taburetterna löses alla problem. Sanningen är en helt annan: då får svenska folket ökade problem. Varken de borgerliga partierna eller socialdemokratien vill nämligen på ett grundläggande sätt förändra den nuvarande politiken. Grundvalen för vad regeringen gör är alltjämt den s.k. blandekonomien, d.v.s. det förtroendefulla samarbetet mellan regeringen och det privata näringslivet med storfinansen i toppen. Den framlagda budgeten faller i sina huvuddrag väl in i denna ram. Därmed missar regeringen och socialdemokratien chansen att grundlägga en politik som kan leda till seger i 1968 års riksdagsmannaval. Det är synd, ty det sämsta regeringsalternativet är en borgerlig regering. Vilken typ av politik borde man i stället ha slagit in på? Med arbetarrörelsens starka ställning i vårt land borde det vara möjligt att åstadkomma en utveckling som utgår från socialistiska värderingar och principer. Den måste ta som enda riktpunkt att tillfredsställa människornas behov av bostäder, av utbildning, av fritid, av vård 0. s. v. En sådan politik förutsätter ett väsentligt ökat inflytande för samhället och löntagarna över det ekonomiska livet. Samhället bör ha kontroll över alla investeringar och pröva dem efter deras sociala nytta. AP-fonderna bör användas för att skapa nya industrier och därmed nya arbetstillfällen och för att öka löntagarnas och samhällets inflytande i näringslivet. En statlig bostadsbank bör inrättas som tar hand om hela finansieringen av bostadsbyggandet till låg och fast ränta. Löntagarna måste ha verkligt inflytande inom såväl de statliga som de privata företagen. Utifrån denna allmänna syn kan förslaget om en särskild näringspolitisk fond vara ett steg i rätt riktning, nämligen om den förbindes med ett inflytande för samhället inom de företag och näringar det gäller. Att utan sådana villkor ge subventioner eller lån för att hjälpa kapitalistiska företag kan däremot inte vara en riktig väg. Mycket bättre är då att samhället självt startar eller utvidgar verksamhet. Den nya näringspolitiska fonden räcker till ungefär två moderna massafa briker eller något annat i samma storleksordning. Jämfört med medlen i AP fonden eller den totala investeringssumman per år är det inte mycket. Jag har svårt att förstå de ilskna skrik som från vissa industriidkarrepresentanter upphävs med anledning av fonden. Dessa bekräftar emellertid att storfinansen ser på detta problem som om det framför allt gällde en maktfråga. Det är i och för sig inte orealistiskt, men det visar samtidigt begränsningen i företagarsidans argumentering. Ett av dessa argument innehåller emellertid en riktig kärna, nämligen påpekandet att kreditmarknaden bör vara enhetlig och inte brytas sönder. Men tänker man ut denna tanke helt och hållet leder den till kreditväsendets socialisering, något som jag inte har några invändningar mot. Att de stora affärsbankerna har kvar sitt nuvarande inflytande över krediter och därmed över investeringar och allmän ekonomisk utveckling kan inte vara förnuftigt. Några problem i anslutning till fonden och investeringspolitiken i allmänhet bör finansministern ytterligare klargöra. Jag tar upp dem i form av två direkta frågor. Den första frågan gäller förslaget om en näringspolitisk fond: Kommer detta att innehålla bestämmelser om inflytande för samhället i de näringar och företag som berörs? Den andra frågan gäller den 25-procentiga investeringsavgiften för vissa byggnadsarbeten: Kommer denna även efter utgången av år 1967 att vara förenad med prövning av igångsättningstillstånd? Kommer med andra ord regeringen att föreslå en förlängning av nu gällande lag? Vi anser det oriktigt att ersätta nuvarande prövning med en ransonering enligt kapitalistiska principer, varvid de som har gott om pengar kan bygga, medan andra inte kan det.

Herr talman! Min partivän herr Elias son i Sundborn kommer om en stund att tala om försvarsfrågan. Jag skall därför begränsa mig till ett beklagande av att efter så många års enighet i försvarsfrågan denna enighet nu har brutits. Finansministern sade att det gäller att slå ned en del konventionella uppfattningar. Jag hoppas att med detta uttalande inte åsyftas att försök att komma överens i försvarsfrågan inte bör förekomma. Sådana överenskommelser är helt säkert till gagn för såväl försvarsviljan inom landet som för försvarets anseende utåt. Alla bör vi nu hjälpas åt att lugnt och sansat behandla dessa ärenden, utan några överilningar av det ena eller andra slaget. Finanspolitiken har varit för svag, har vi sagt. Men ni har inte kommit med några konkreta yrkanden på en starkare finanspolitik, genmäler finansministern. Ja, är det inte för mycket begärt att oppositionen skall etablera ett helt finansdepartement för att ändra finanspolitiken? Jag tror inte att man går i land med något sådant. Då skulle det behöva inrättas två finansdepartement, ett för oppositionen och ett för finansministern. Sedan till frågan om rundabordskonferensen. Vi på vårt håll har inte talat om någon »Öövertalning» utan om nödvändigheten av att »övertyga» vederbörande om att finansministern och oppositionspartierna är inställda på att hålla tillbaka prisstegringarna och försöka minska mängden luft i avlöningskuverten. Däremot är det ingalunda fråga om att försöka övertala eller övertyga någon om att avstå från en reell fördel som kan åstadkommas vid avtalsförhandlingarna. Påståendet att vi skulle ha sagt detta är en fri konstruktion — åtminstone i den mån det gäller ett bemötande av mina uttalanden. För ovanlighetens skull har finansministern i finansplanen berört frågan om den statliga verksamhetens rationalisering och effektivisering. Det är inte en dag för tidigt. Vi vet att det privata näringslivet ständigt rationaliserar och försöker bli effektivare, och även om jag inte har den uppfattningen att detta helt försummas inom de statliga företagen tror jag att det är en fråga som bör tas upp här i riksdagen och som över huvud taget är värd att uppmärksammas mer än som skett. Jag vet att statskontoret och riksrevisionsverket i viss utsträckning arbetar med saken, men frågan är om dessa centrala organ med sina nuvarande metoder inom hela det statliga verksamhetsfältet kan få till stånd vad som inom näringslivet kallas vardagsrationalisering och kostnadsjakt. I det läge där vi befinner oss måste alla — även kommunerna — inrikta sig på att spara, och jag håller med finansministern om att man måste iaktta återhållsamhet också när det gäller de stora varuhusbyggena o.s. v.; annars går det inte ihop för oss. Finansministern var, sade han, väldigt intresserad av att se hur vi från centerpartiet i våra motioner skulle komma att ställa oss och om vi avsåg att bryta sönder den ekonomiska planen. Jag tror att finansministern lugnt kan säga till mannen på andra sidan gatan — jag syftar på Per Åsbrink — att åtminstone vi inom centerpartiet är beredda att stödja en så pass stark finanspolitik som den finansministern här förordar. Så några ord om u-hjälpen — det blir litet spridda anmärkningar; jag antecknade de olika sakerna i den ordning som finansministern nämnde dem i sitt anförande. Finansministern framhöll att det var viktigt med en hjälp på längre sikt. Det är naturligtvis riktigt. Men dessa människor skall väl kunna leva tills de får den hjälpen, och det betyder att man måste kombinera en hjälp på längre sikt med omedelbart verkande åtgärder.

Vi fick emellertid också höra, att om det vi föreslog i fjol hade vunnit bifall, skulle budgeten ha sett ut så och så. Menar finansministern att vi i så fall inte skulle haft några möjligheter att motionera om den kommande budgeten för 1967/1968 och rätta våra synpunkter efter det läge som föreligger i dag? Man fick närmast uppfattningen, att finansministern ansåg att vi inte skulle ha sådana möjligheter. Vad beträffar den statliga verksamheten för att hjälpa näringslivet tycker jag att investeringsfonderna är bra, även om jag anser att finansministern i vissa fall utnyttjat fonderna på ett sätt som ursprungligen inte var avsett. Lokaliseringspolitiken är också bra. Jag hoppas att jag, när jag nästa år står i denna talarstol, skall kunna säga detsamma om lånefonden. Det kommer att bli beroende av hur fonden utformas.
Herr talman! Herr Sträng slår onekligen in öppna dörrar när han låtsas som om det här skulle finnas någon som hävdar att samhället skulle vara likgiltigt för industriens utveckling. Vi har väl alla varit överens om att samhället genom arbetslöshetspolitik, 1okaliseringspolitik, investeringsfonderna använda på ett visst sätt, allmän näringspolitik, de heloch halvstatliga kreditinstituten etc. skall påverka den industriella utvecklingen. Men frågan är på vad sätt det skall ske. Det finns system av den här typen: »Herr Gunnar Sträng tycker det och det och alltså får du pengar; herr Gunnar Sträng tycker det och det och alltså får du inte pengar.» Mot sådana system är vi mycket skeptiska. Och regeringen vill nu faktiskt ge förmåner till en del företag, behandla andra företag neutralt och straffbeskatta företag i en tredje klass. Regeringen vill ha möjligheter att genom dispenser låta ett företag flytta upp från klass 2 till klass 3, etc. Herr Sträng påstår nu att det inte förekommer någon sådan tredelning. Förlåt att jag säger det, herr finansminister, men det stämmer inte alls med vad som står i statsverkspropositionen. Herr Sträng har faktiskt överglänst herr Bohman när det gäller att hoppa mellan olika ståndpunkter, om herr Sträng inte står vid vad regeringen faktiskt begärt i statsverkspropositionen. Den föreslagna lånefonden kan man naturligtvis inte slutgiltigt bedöma förrän man får se vilka regler som kommer att föreslås. Att vi inte i dag tar bestämd ställning till någon del av den konstruktionen försöker herr Sträng tolka som ett tillmötesgående. Men vi vill helt enkelt se vad herr Sträng tänker föreslå innan vi definitivt tar ställning. Då det gäller u-landshjälpen vill herr Sträng prioritera uppförandet av silosanläggningar och konstgödningsfabriker. Jag vill påpeka för honom att jag uttryckligen sade att bättre lagringsmöjligheter både i och utom u-länderna bör ingå i livsmedelshjälpen. Men jag menar att man måste ge båda typerna av hjälp. Man kan inte förvänta att svältande människor skall utföra vad som är nödvändigt vare sig det gäller att öka lagringsmöjligheterna eller att åstadkomma konstgödselfabrikation. Därför är det nödvändigt att i programmet ingår också direkt beredskap mot svälten. Den kan icke sättas i andra hand, om det var det herr Sträng menade. Herr Sträng sade också att man skall klargöra att u-landshjälpen sker på bekostnad av vår levnadsstandard. Herr finansminister! Hjälp till att tala om för Sveriges folk att hjälpen sker på bekostnad av de fördelar som Sveriges folk erhåller genom för u-länderna ogynnsamma bytesförhållanden i utrikeshandeln. Då kanske förståelsen för tanken på en generös utvidgning av denna hjälp växer. Kammarens ledamöter observerade säkert att herr Sträng för en gångs skull inte talade om de senaste årens produktionsutveckling då han berörde det statsfinansiella läget och produktionen, och det på goda grunder. Då han som vanligt skulle skryta med produktionsökningen talade han mera vagt om en längre period. Under 1965 och 1966, som ju ändå måste vara den period som särskilt intresserar oss nu, uppgick enligt den tabell som finns i nationalbudgeten nationalproduktens ökning i Förenta staterna till 11,4 procent, i Norge till 10,9 procent, i Nederländerna till 10,4 procent, i Västtyskland till 8,4 procent, i Italien till 8,3 procent, i Frankrike till 7,9 procent och i Sverige till 6,6 procent. I den tablå finansministern publicerar har endast Storbritannien med dess kända svårigheter lägre siffror. Om produktionsökningen i Sverige inte varit 6,6 procent utan vi i stället hade legat i mitten av denna grupp, d.v.s. om vår produktionsökning varit 1 procent större varje år, så hade Sveriges finansminister i år fått in bortåt 1500 miljoner i ökade statliga och kommunala skatteinkomster med oförändrat skattesystem. Herr Sträng har på ett egendomligt sätt förbigått det faktum att skärpningen i det statsfinansiella läget i hög grad sammanhänger med den avsaktande ökningstakten i produktionen. Från vårt håll har länge påpekats att man genom tidigare åtgärder i syfte att åstadkomma större kapitaltillgång, mindre ryckighet i den ekonomiska politiken, bättre planering av utbildningen etc., skulle ha kunnat öka produktionstakten. Detta har nu fått en viss bekräftelse. Det går inte att diskutera finanspolitik i dag utan att komma in på den saken. Finansministern sade att fackföreningarna kommer att ta ut vad de kan få ut vid avtalsförhandlingarna och att han får föreslå skatter för att därigenom söka förebygga eller vrida det hela rätt. Men den politiken har ju misslyckats! Då blir frågan: Kan man inte i stället genom frivilliga överenskommelser skapa sådana regler att om en grupp är återhållsam när det gäller den nominella inkomststegringen, kommer också andra grupper liksom företagen att vara återhållsamma? Då får alla sin andel av den reella nationalinkomsthöjningen utan att man fördenskull behöver pressa priser och kostnader i höjden, i pengar räknat. Det gäller att skapa sådana institutioner att denna tävlan mellan grupperna — som är naturlig och ofrånkomlig — utspelas inom en mindre inflationsbetonad ram. Det problemet skjuter finansministern som nämnt ifrån sig, men han kommer inte därför undan det.
Herr talman! Får jag först säga att det var mycket bra att herr Sträng från regeringsbänken gav uttryck åt den indignation vi alla, oavsett parti, känner inför tragedien i Handen, Det gläder mig också att herr Sträng uppskattade mitt beröm för den formella uppläggningen av finansplanen och att han blev glad över de rosor han fick. Men jag hade inte väntat mig att doften av rosorna så till den milda grad skulle bedöva honom att han fick intrycket att det inte fanns några törnen i buketten, att jag med andra ord tyckte det var »en bra budget». Det sade jag inte. Jag sade att budgeten är mer realistisk än vad tidigare varit fallet. Sedan kom finansministern med de vanliga argumenten rörande högerpartiets skattesänkningspolitik. Det blir kanske litet tjatigt att nu upprepa allt det som vi diskuterade i höstas. Men: det är felaktigt att göra gällande, herr finansminister, att förverkligandet av vårt förslag skulle ha inneburit 1,4 miljard kronor i ökade utgifter för nästa år. Det resonemanget är ungefär som leken »Tänk på ett tal, fördubbla det». Det skulle i själva verket ha blivit 700 miljoner kronor i minskade skatteinkomster, och då har man inte tagit hänsyn till de besparingsåtgärder som vi föreslagit. När har herr Sträng över huvud taget själv funderat på skattesänkningar? Det skulle vara intressant att få ett svar på den frågan. Vad som var mest väsentligt i herr Strängs inlägg var det klargörande som herr Sträng lämnade rörande förhandlingarna i försvarsutredningen,. Vi har nämligen från regeringen fått nästan lika många uppgifter om den saken som det finns regeringsledamöter. Regeringen tog i höstas saken i egna händer, sade finansministern. Det är ju en bekräftelse på vad vi har sagt, och det bekräftar också de svårigheter som ledde till krisen i slutet av förra året. Under pågående förhandlingar med vissa premisser ställdes utredningens ledamöter plötsligt inför ett diktat, som helt och hållet förändrade förutsättningarna. Är det därför så besynnerligt att arbetet i försvarsutredningen ledde till det slut vi alla känner, Ett av finansministerns uttalanden anser jag vara särskilt allvarligt, nämligen att ett land, »som inte kan klara sig självt ekonomiskt», inte blir trott när landet talar om behovet av ett starkt försvar. Har det verkligen gått så långt att Sverige inte kan klara sig självt ekonomiskt? Men det väsentliga är väl ändå, att ett land som inte vill eller kan hålla sig med ett försvar inte blir trott, när det för omvärlden förklarar att det till varje pris kommer att hålla sig neutralt i ett krig. Ett land som inte har ett tillräckligt starkt försvar för att bli trott när de säger detta, kommer att utsättas för sådana utpressningar av olika slag, att landet blir indraget i de konflikter det vill hålla sig utanför. Våra försvarsutgifter har hela tiden utvecklats inom ramen för bruttonationalprodukten; det vet finansministern. I själva verket har försvarets andel av statsutgifterna från mitten av 1950-talet fram till nu hela tiden sjunkit. Finansministern vidhöll att han inte har haft några »fula avsikter» med investeringsavgiften. Han sade: Hur kan herr Bohman tänka sig att vi är så taktiska att vi vid framläggandet av förslaget har tagit hänsyn till den situation där en eventuell borgerlig regering skulle befinna sig i september 1968? Ja, hur kan man tänka sig något sådant? Jag vill fråga: Varför låter man avgiften gälla just till september 1968 och inte längre? Herr Sträng sade själv att det finns en kö av oprioriterade byggen på, om jag inte minns fel, 2 miljarder kronor. Vad kommer att hända med den kön i september 1968, och vad kommer att hända efter detta datum? Skall vi då gå tillbaka till ett helt annat system eller skall vi behålla in vesteringsavgiften och kanske höja den? I bästa fall — eller i sämsta, beroende på hur man ser det — blir det en ny regering som får fatta beslut i den frågan. Om de oprioriterade investeringarna bedöms som angelägna kommer de att sättas i gång ändå. När det gäller kontor, butiker och annat kan man ta igen avgifterna genom ökade hyror. Vår hyresregleringslagstiftning är ju så konstruerad, att hyrorna bestäms av produktionskostnaderna,. Kan kontoren bli uthyrda blir det alltså konsumenterna som får betala, och det leder till högre kostnader och höga priser. Samtidigt som man inför särskilda statsbidrag för att möjliggöra ombyggnad av bensinstationer och annat i anslutning till övergången till högertrafik inför man ett dylikt underligt avgiftssystem. Var är konsekvensen? Finansministern citerade också Meidners och Rehns uttalande på 50-talet, om att det var naivt och barnsligt att tro att arbetstagarna skulle underlåta att ta ut i lönehöjningar det som fackligt kunde tas ut. Statens uppgift skulle därför vara att genom höjda skatter och försvårade krediter se till att företagen icke hade råd att betala så pass höga löner. Menar landets finansminister att ett sådant recept skall tillämpas i dag, så som våra konkurrensförhållanden, vår bytesbalans och vår ekonomiska situation ser ut? I så fall vore det verkligt allvarligt. På tal om arbetslösheten i Västtyskland ligger den, om jag inte är alldeles fel underrättad, vid ungefär 2,5 procent och inte högre.

Herr talman! Herr Hermansson ställde ett par frågor till mig. Den första frågan, om samhället kommer att få inflytande i de nya fonderna, vill jag besvara när vi har utarbetat propositionen, eftersom den saken bl.a. kommer att diskuteras med de berörda. Den andra frågan, om investeringsavgiften skall bibehållas efter 1968, kan man bara besvara så, att det alldeles beror på hurudan situationen då är. Själva avgiften faller bort den 1 oktober 1968. Är situationen fortfarande så ansträngd att man är tvingad att göra begränsningar av sekundära byggen föreställer jag mig — eftersom vi har lovat att avgiften skall falla bort — att man på nytt får se efter om man kan effektuera och effektivisera den begränsade byggnadsreglering som i dag gäller. Till herr Hedlund vill jag säga att jag också hoppas att vi skall kunna bli ense om försvaret. Jag har tillhört den »interna» delegation som sedan 1958 har varit med om att träffa dessa försvarsuppgörelser och ingen kan med anledning av mina insatser där göra gällande att det har bedrivits något slags sabotageverksamhet från min sida när det gällt att finna lösningar över partigränserna. På den punkten råder alltså inga delade meningar mellan herr Hedlund och mig. När jag tog mig friheten att redovisa att det inte alltid har varit så helt med korrespondensen mellan de motioner som centerpartiet fört fram och det allmänna talet från partiets sida om en återhållsam och sträv finanspolitik, sade herr Hedlund att det är för mycket begärt att oppositionen skall hålla sig med ett eget finansdepartement. Nej det begär jag inte. Jag inskränker mig till att allvarligt hemställa till herr Hedlund och hans partivänner att de — om de nu deklarerar att de är överens med finansministern om den strama finanspolitiken — i konsekvensens namn avhåller sig från att motionsvägen försöka göra denna politik sämre. Det skulle se bra ut om det var korrespondens mellan ord och handling. Naturligtvis har centerpartiet alla möjligheter att motionera om budgeten.

Sedan frågar herr Ohlin: Detta med en näringspolitisk fond — skall det innebära systemet Gunnar Sträng som sitter och tycker så och så? Ja, jag vägrar att uttala mig om detta. På tisdag i nästa vecka samlas finansministerns planeringsråd.

Det är möj ligt att det kan bli vissa justeringar innan det hela är färdigt. Men jag lovar herr Ohlin att när systemet är färdigt, så skall det inte bli några ändringar i mina uppfattningar. Den raljanta jämförelsen mellan mig och herr Bohman stämmer således absolut inte i denna fråga. Vidare tycker jag att man rent allmänt, när man talar om produktionsökningen, skall se denna i ett rimligt långt perspektiv. Den ena nationen kan ha besvär med sin samhällsekonomi ett år och tvingas dra åt skruvarna så hårt för att komma i balans, att produktions i detta läge i dag; man räknar med att engelsmännen för att klara sin valutaställning och sin handelsbalans tvingas till en sådan åtdragning att produktionen endast ökar med någonting mellan 0 och 1 procent. Men jag vill inte ta detta som ett uttryck för att engelsmännen för en galen politik och att de skall fortsätta att ha en produktionsökning som ligger mellan 0 och 1 procent. De har kommit för långt mot den ena polen och behöver sätta in åtgärderna så hårt att produktionstillväxten får bli en andrahandsfråga. Andra nationer har varit i samma läge. Vi hade en åtstramning på bostadsbyggandets område och på de kommunala investeringarnas område under fjolåret som gjorde att en normal produktionsstegring på cirka 5 procent togs ned till 2,9 procent. Men för 1967 räknar vi med att produktionsstegringen återigen skall öka och bli 4 procent, eftersom vi menar att det finns resurser och möjligheter för detta. Jag tycker alltså att herr Ohlin, som gör anspråk på att vara professionell ekonom, borde vara litet försiktig med att dra allmänna slutsatser med utgångspunkt från variationerna det ena och det andra året.

Jag vill också lugna herr Bohman genom att säga, att det har naturligtvis inte gått så långt att vårt land är ekonomiskt under isen. Men om vi inte observerar vad som kan hända för framtiden utan bara resonerar som så, att nu skall försvaret få de och de kostnadsökningarna och allting annat är sekundärt, tvingas jag, med det ansvar jag ändå har för statsfinanser och samhällsekonomi, att säga ifrån att på detta sätt kan man inte resonera. I sista hand är ju utvecklingen av samhällsekonomien avgörande för om vi skall kunna vinna tilltro för nationens bärkraft. — Detta är vad jag sagt, och dra inte längre gående slutsatser av det än vad som är nödvändigt. Herr Bohman har svårt att komma ifrån misstanken om den överdrivna taktiken både när det gäller investeringsavgiften och den näringspolitiska fonden. Den svenska regeringens och socialdemokraternas arbetshypotes — och jag anser att bakom denna finns realism — är att vi sitter kvar även efter den 1 oktober 1968. Det finns alltså inget underlag för dessa taktiska spekulationer, Vi har ju ingen anledning att binda ris åt egen rygg.

Herr talman! Herr Sträng hade missförstått min andra fråga. Den gällde huruvida nuvarande system med prövning av igångsättningstillstånd kommer att behållas även efter den 31 december i år när gällande lag går ut. jag tillägga att vi gärna skulle se ännu hårdare villkor för de begränsade grupper som envisas med att uppföra nya skrythus för banker och annat. När man i Stockholms tunnelbana annonserar: »Vi hämtar pensionerna i Handelsbanken, där finns inga köer», är reklamslogan troligen riktig, men det beror i så fall på att det finns så långa köer för de bostadssökande. Bostadsbyggandet har alltför länge fått släpa efter. Frågan är, om inte den nya investeringsavgiften skulle kunna differentieras och därigenom få bättre effekt. I finansplanen hävdas — och det är troligen riktigt — att man inte kan möta de branschvisa svårigheter som nu uppträder genom allmänna lättnader i finansoch penningpolitiken, utan att man i stället bör göra punktinsatser. Men varför tillämpar inte finansministern ett liknande resonemang när han vill dämpa den inhemska efterfrågan? Är det verkligen troligt att det hos alla grupper i samhället föreligger ett överskott av köpkraft? är det inte snarare så att stora grupper i vårt samhälle fortfarande lever på en helt otillräcklig standard och under mycket besvärliga förhållanden? Nu vill regeringen höja omsättningsskatten och säger att pengarna skall gå till den näringspolitiska fonden. En sådan sammankoppling anser vi olycklig, särskilt i detta sammanhang. Visserligen blir det genom höjningen av folkpensionsavgiften och förenklingen av schablonavdraget för kommunalskatten en viss omfördelning till det bättre av den direkta skattebördan, men höjningen av omsättningsskatten drabbar hårdast de lägre inkomsttagarna. Finansministern talar i statsverkspropositionen om »ett hela folkets bidrag för att skapa nya och bestående arbetsmöjligheter», men bidraget skall enbart bestå av en höjning av omsättningsskatten. Var är bidraget från de stora förmögenhetsägarna? Var är bidraget från aktiebolagen och storbankerna? Det är förvånande, tycker jag, att regeringen inte tagit hänsyn till den kritik som riktats mot de ökade klyftorna i inkomstoch förmögenhetsfördelningen. De indirekta skatterna har ökat starkt under de senaste åren, medan beskattningen av bolagen och de stora förmögenheterna inte alls höjts. Vi är kritiska mot en sådan skattepolitik. I stället för att ytterligare höja omsättningsskatten bör man undersöka möjligheterna att skärpa beskattningen av aktiebolagen och av de stora förmögenheterna. Den väldiga ökningen av markvärdena måste äntligen beskattas hårt. Vi anser också att man bör pröva frågan om en skatt på de växande reklamutgifterna.

Herr talman! Finansministern förklarade sig tro att en allmän rådplägning som den här föreslagna skulle få till följd att låglönegrupperna och eftersläpande grupper skulle komma i kläm. Jag tror att det är tvärtom. Syftet skulle ju vara att hålla tillbaka inflationen, och om någon förlorar på inflationen så är det just låglönegrupperna och de eftersläpande. Det förhåller sig alltså alldeles tvärtom mot vad finansministern sade. Finansministern har fattat mig alldeles rätt när han utgår ifrån att centerpartiet inte kommer att vara med om att försvaga årets budget. Så långt är vi fullt överens. Vi är nu tvungna att se till att vi får i gång produktionen bättre. Därför fordras en stark finanspolitik och lättnader i kreditpolitiken, så att anläggningarna kan förses med nya och bättre maskiner 0. s. v. och företagen, såväl små som stora, kan få en lättnad i den tyngande räntebörda som de dras med. Förstärkning av näringslivet, större produktion, bättre statsfinanser som följd, goda sysselsättningsmöjligheter för människorna, inte minst för våra ungdomar, är vad vi är skyldiga att för söka åstadkomma. Grunden för alla dessa reformer ligger naturligtvis i att vi försöker att göra vår gemensamma kaka större. Vår ungdom har bl.a. rätt att fordra att vi för en politik som skapar goda utbildningsmöjligheter, god sysselsättning, goda bostäder och fritidsförhållanden 0. s. v.
Herr talman! Finansministern är säkert inte okunnig om att det finns en lång rad industriländer som avviker från Sverige i två avseenden: de har mindre inflation och större produktionsökning än vi. Jag kan bl.a. hänvisa till Norge, där man har en borgerlig regering. Där är prisstegringen f.n. lägre än i Sverige, medan nationalprodukten senaste år har stigit 2 procent mer än i Sverige. Vad jag tillät mig att säga var att om Sverige i stället för att ligga långt nere i kön hade haft 1 procent större produktionsökning under de båda senaste åren, skulle finansministern detta år ha haft bortåt 1500 miljoner kronor mera medel som flutit in i kassan. Jag tror inte att det går att diskutera budgetsvårigheterna utan att nämna detta faktum, men finansministern väljer som vanligt bara ut de fakta som passar hans resonemang. Diskussionen gällde hela den ekonomiska politiken och den därmed sammanhängande industriella utvecklingen och inte speciellt lånefonden. Den socialdemokratiska politiken har en sådan tredelning av företagen som jag talade om — det kan inte bestridas. Herr Sträng var missnöjd över att jag talade om produktionsökningen under de senaste åren. Det är inte bara så att han själv har försummat att peka på något så centralt som detta, utan han vill också göra gällande att man inte borde göra det. År efter år har finansministern uppträtt och talat om hur det varit under de två senaste åren, men nu passar det inte och då får vi andra inte heller göra det. Det är sublimt. I sitt tidigare anförande sade herr Sträng någonting om min inställning till den ekonomiska politiken under flera årtionden. Ja, den har hela tiden varit liberal samtidigt som jag hävdat önskvärdhbeten och vikten av full sysselsättning som en nödvändig förutsättning för att den liberala ekonomien skall kunna fungera väl. Vår liberala framryckning slog tillbaka socialdemokraterna när ni efter kriget hävdade att skördetiden var inne för en socialistisk politik; ni skulle dirigera utrikeshandeln, låta staten leda strukturrationaliseringen för en rad branscher, förstatliga etc. Nåväl, det blev ingenting av detta. Ni fick slå till reträtt och bl.a. övergå till en liberal handelspolitik. Det är bra. Om ni nu åter tränger på och steg för steg vill pressa fram en socialistisk regleringspolitik genom en uppdelning och dirigering av kapitalmarknaden enligt det mönster som ni påbörjat, då skall ni inte bli förvånade över att de som tror på ett mera liberalt ekonomiskt system anlägger en kritisk syn. Vi betraktar detta problem både med tanke på vad ni har gjort, vad ni föreslår och vad som blir förlängningen av er politik. Då framträder onekligen en motsättning mellan ett socialistiskt och ett liberalt synsätt.